Herr talman! Jag är medveten om den lagstiftning som finns. Den är ett resultat av den proposition som lämnades till riksdagen en gång i tiden. Där står det klart att beträffande områden där det finns vildsvin får regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer besluta om jakt efter djuren. Nu är det uppenbarligen så att i Södermanlands län finns en mängd vildsvin, och de förorsakar helt klart stor skada. Då måste frågan fortfarande vara: Anser inte jordbruksministern att de i enlighet med riksdagsbeslutet bör utrotas? Det måste ju vara möjligt för regeringen att förordna om utrotning med hänvisning till den lagstiftning som finns. Riksdagen har beslutat att vildsvinen bara skall få finnas i Stockholms län — på andra ställen skall de utrotas. De finns som sagt i Södermanland och gör stor skada.

Herr talman! Jag upprepar att jag anser att med hänvisning till den lagstiftning vi har skall de här vildsvinen utrotas. Jag vill också upprepa att länsstyrelsen har möjlighet att göra det med de verktyg som lagstiftningen sätter i länsstyrelsens händer. Som Larz Johansson vet, är vi intresserade av att decentralisera genomförandet av olika åtgärder. Vi tycker att det är olämpligt att regeringen bestämmer hur vildsvinsjakten skall gå till. Därför delegerar vi den uppgiften till länsnivå och ger länsstyrelserna de möjligheter de bör ha för att hantera de här frågorna. Jag har samma uppfattning som Larz Johansson, att vildsvinen i Södermanlands län bör utrotas. Det kan ske på det sätt som jag har anvisat.

Herr talman! Jag har, som jordbruksministern känner till, mycket stor respekt för tankegången om att decentralisera beslut. Å andra sidan hyser jag den uppfattningen att om riksdagen har fattat ett beslut, som jordbruksministern och jag tydligen är överens om skall fullföljas, och länsstyrelsen i fråga inte utnyttjar de befogenheter den har fått, måste väl rimligen regeringen se till att beslutet följs.
Herr talman! Jag utgår ifrån att Larz Johansson känner till att i den mån man inte nöjer sig med beslut som fattas på länsnivå finns det en väg att gå, och det är att besvära sig med anledning av det beslutet. Då kommer frågorna upp till bedömning på regeringsnivå.

Arbetet med intrimning av högtalaranläggningen pågår och beräknas vara slutfört under loppet av nästa vecka. Såsom tidigare meddelats ges särskild förvarningssignal när den sist anmälde talaren får ordet i ärende där omröstning kan förväntas. Förvarningssignalen består av tre korta tonstötar och sänds tre gånger med fem sekunders mellanrum. Sedan debatten avslutats ges sedvanlig voteringssignal genom upprepade enkla tonstötar. Dessa signaler pågår under två minuter. Voteringen påbörjas så snart expeditionsassistenterna i kammarfoajén slutit förhängena till plenisalen och därigenom gett till känna att tillströmningen av röstande upphört. Att döma av voteringarna onsdagen den 26 oktober behövs en tid av ca fem minuter från voteringssignalens början till dess omröstningen kan äga rum. Vid röstning måste voteringsknappen hållas intryckt till dess signallampan i bänken lyser.

Herr talman! Oswald Söderqvist har frågat mig om vilka åtgärder jag vidtagit med anledning av de missförhållanden i fråga om utbildningsmetoderna vid vissa militära elitförband som avslöjats. Efter vad jag kan förstå har frågan bl.a. aktualiserats av vissa inslag i massmedia om händelser vid arméns tolkskola och kustjägarskolan. Jag har förvissat mig om att överbefälhavaren låter undersöka vad som inträffat. Chefen för armén har fått i uppdrag av överbefälhavaren att dels utreda de konkreta händelserna vid tolkskolan, dels redovisa hur utbildningen i fångförhörstjänst bedrivs inom försvarsmakten. Chefen för marinen utreder vissa händelser vid kustjägarskolan. Såväl justitieombudsmannen som riksåklagaren har från de militära myndigheterna begärt en redovisning av vad som inträffat. Jag följer de pågående utredningarna och kommer att noga studera de resultat som de ger. Utan att föregripa justitieombudsmannens och riksåklagarens kommande ställningstaganden vill jag slå fast följande. Om utredningarna bekräftar massmedias beskrivning och visar att det förekommer inslag i den militära utbildningen som står i strid med vårt samhälles grundläggande värderingar eller de internationella konventioner som vi förbundit oss att tillämpa, kommer jag att ta initiativ till de åtgärder som erfordras för att komma till rätta med detta.

Herr talman! Låt oss först konstatera att all militär utbildning förutsätter en viss grad, i vissa fall en mycket hög grad, av hårda övningar. Låt oss också konstatera att det genom detta alltid föreligger risk för att dessa hårda övningar slår över i någonting annat än vad som varit avsikten. Det finns tyvärr alltför många exempel i den svenska militärutbildningens historia på sådana övergrepp. Det här förhållandet har varierat från tid till annan. Det var mycket påtagligt på 1930-talets stamkompanier. Det blev en mildring under beredskapen på grund av att så stora delar av den manliga vuxna befolkningen kom in i systemet — ett bra bevis på hur viktigt det är med en värnpliktsarmé när det gäller demokratiska principer. På 1950-talet blev det en skärpning igen. Genom en växande värnpliktsopposition och annat fick vi en ny debatt på 1960-talet. Nu är det ett hårdnande reaktionärt klimat. Våldet ökar i samhället, något som ständigt debatteras. Och vi kan se att detta också ger utslag inom det militära systemet. Dessa händelser på tolkskolan och vissa andra händelser på kustjägarskolan och fallskärmsjägarskolan, vilka alla förvisso inte har kommit till allmänhetens kännedom, är ett bra bevis för detta. Det har alltid förvånat mig att den svenska arbetarrörelsen, speciellt det socialdemokratiska partiet och fackföreningsrörelsen, så litet har brytt sig om sina unga medlemmars och övriga sympatisörers intressen, dvs. folkets intressen, inom det militära systemet. Nu säger försvarsministern att dessa händelser skall undersökas, och det tycker jag är bra. Men vi behöver inte vänta. ÖB har presenterat sin utredning, i vilken han har varit mycket kritisk. Det kan vi läsa i tidningarna i dag. Jag skulle vilja ställa en följdfråga. Försvarsministern talar om initiativ som skall tas. Vilka slags initiativ kan man tänka sig? Kan försvarsministern t.ex. överväga en ökad civil kontroll genom lekmannainflytande på lokal nivå i det militära systemet? Ett förslag som tidigare har varit uppe till diskussion är inrättandet av lekmannanämnder på förbandsnivå. Det tycker Nr 17 jag vore ett bra initiativ. Det kan finnas andra. Vilka slags initiativ kan Fredagen den försvarsministern tänka sig? 28 oktober 1983

Herr talman! Oswald Söderqvist har ställt följande frågor till mig om JAS-projektet. 2. Kommer denna kostnad att rymmas inom den nuvarande försvarsramen? 3. Om så inte är fallet, hur skall då JAS-projektet genomföras; blir det en bantning av projektet eller t.ex. värnpliktsförsvaret? 4. Hur många direkta underleveranser till JAS-projektet har hittills placerats i Sverige? 5. Hur många nya jobb har hittills tillkommit genom JAS-projektet? Jag vill inledningsvis hänvisa till den ekonomiska analys av JAS-projektet som genomfördes när socialdemokraterna övertog regeringsmakten hösten 1982. Den analysen har redovisats för riksdagen i proposition 1982/83:119. Analysen genomfördes förutsättningslöst. Såväl tekniska som ekonomiska osäkerheter presenterades. Även JAS-projektets ekonomiska ram fram till år 2000 lades fast. Denna ram innebar en sänkning av totalkostnaderna med 800 milj.kr. i prisläge februari 1981. En av anledningarna till denna minskning var att den socialdemokratiska regeringen utgick från en något lägre försvarsram än den borgerliga regeringen. Av den ekonomiska analysen framgår hur JAS-ramen skall behandlas och hur den får räknas upp. Enligt dessa beräkningsmetoder kommer JAS-projektet totalt att kosta 31,2 miljarder kronor i prisläge februari 1983. Andra beräkningar redovisas då och då från olika håll. Jag kan bara konstatera att dessa beräkningar oftast bygger på olika antaganden om utveckling av valutakurser och index samt på andra beräkningar om fördelningen av kostnader inom JAS-projektet. I den tidigare redovisade summan om 31,2 miljarder ingår såväl ca 140 flygplan som vapen, motmedel, underhållsutrustning, reserver m.m. JAS-projektets kostnader har inrymts inom ramen för de anslag som bedöms kunna tillföras flygvapnet fram till år 2000 och som grundar sig på en förlängning av nuvarande ekonomiska ram för flygvapnet. I den ekonomiska analysen har vidare redovisats kostnaderna för JAS-projektet om dagens dollarkurs består fram till år 2000 samt hur dessa kostnader skall mötas. Svaret på Oswald Söderqvists fråga om bantning av projektet eller dess påverkan på värnpliktsförsvaret blir — med hänvisning till vad jag nyss har sagt — att eventuella kostnadsfördyringar inom projektet bör mötas med 125 reduktioner inom i första hand JAS-ramen och i andra hand flygvapnets ram. Jag går så över till frågan om underleveranser till svensk industri. Förutom de företag som ingår i IG JAS har avtal tecknats med andra svenska försvarsindustrier om underleveranser till JAS-projektet. Exempel på sådana är Bofors Aerotronics AB, SATT Electronics AB, SaaB Bofors Missile Corporation AB m.fl. I samband med att riksdag och regering tog ställning till JAS-projektet utlovade företagen bakom IG JAS att man skulle skapa ca 800 nya arbetstillfällen utanför flygindustrin och att huvuddelen av dessa skulle förläggas i sysselsättningssvaga regioner. Under det år som gått har detta arbete påbörjats, och jag har erfarit att arbetet med att skapa de 800 nya arbetstillfällena pågår planenligt. Beslut har bl.a. fattats i företagen bakom IG JAS om att återföra ca 500 arbetstillfällen från utlandet. Vidare har nya arbetstillfällen skapats i Luleå, Kramfors m.fl. orter. En annan positiv effekt av JAS-projektet är att svensk industri kommer att tillföras både kompetens och produktion genom de överenskommelser beträffande industrisamverkan som slutits i samband med tecknandet av kontrakt med utländska underleverantörer. I nästan samtliga fall har man lyckats förhandla fram att svensk industri får delta i minst lika stor omfattning som motsvarar värdet av de utländska underleverantörernas arbete . Dessa åtaganden kommer att innebära ytterligare arbetstillfällen utöver de 800 som jag nyss redovisat. Ett exempel på sådana offsetprogram är General Electrics löften om att skapa affärsförbindelser i Sverige till ett värde av ca 300 miljoner dollar. Här finns också konkreta resultat att peka på, t.ex. AB Bahco Verktyg, AB Geo-produkter i Kiruna, Bulten-Kanthal AB m.fl. Jag vill avslutningsvis informera om att regeringen, i enlighet med vad riksdagen har bestämt, kommer att redovisa JAS-systemets tekniska och ekonomiska nuläge i anslutning till proposition i mars nästa år.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret på min interpellation. Det är mångordigt, men tyvärr måste jag konstatera att det inte ärligt redovisar svar på konkreta frågor. Det är just de problem som kommit fram i den omtalade analysen från 1982/83 som jag vill ha belysta. Jag går direkt över på sakfrågan, som alltså gäller kostnadsramen. Vårt parti gjorde i våras i en broschyr en liten sammanställning av våra motioner i denna fråga, och jag skall i stort sett följa vad vi har sagt där. När denna ram lades fast av den borgerliga regeringen i juni 1982 och röstades igenom här i riksdagen var den 25,7 miljarder i 1981 års penningvärde. Den dåvarande försvarsministern, Torsten Gustafsson, erkände att 10 26 naturligtvis måste läggas till för att man skulle komma uppi 1982 års penningvärde, och då skulle man hamna en bit över 28 miljarder. Man var alltså redan vid detta tillfälle uppe i detta belopp. Efter regeringsskiftet satte försvarsminister Börje Andersson i gång utredningen av projektet. För nästan precis ett år sedan, i november 1982, bekräftade han i riksdagen att kostnaden ökat till 28,5 miljarder i 1982 års penningvärde. Och nu är vi alltså uppe i 31,5 miljarder i 1983 års penningvärde. Så långt är det ganska enkelt. Det som är intressant är naturligtvis vad som berörs i detta svar, nämligen att man kan säga att det finns olika beräkningsmetoder. Det vore intressant att få veta vilken dollarkurs de här 31,5 miljarderna är beräknade efter. Jag förmodar att detta även gällde beslutet om de 24,9 miljarderna nu i våras. Det som nu är intressant är vilken dollarkurs som ligger till grund för de 31,5 miljarderna. Regeringen beräknade i sin ekonomiska analys av JAS-projektet som ingår i propositionen, att en dollarkurs på 7 kr. skulle fördyra JAS med 3,5 miljarder. Som alla vet är dollarn nu uppe i närmare 8 kr. Efter vad jag kan förstå betyder det att dessa 31,5 miljarder måste ökas ganska avsevärt, även om vi antar att dollarkursen kommer att sjunka — men förmodligen kommer den inte att sjunka till den låga nivå som den här beräkningen förutsätter. Min första fråga är: Vilken dollarkurs gäller för de 31,5 miljarderna? I sin analys beräknade regeringen att devalveringen skulle fördyra projektet med ca 2 miljarder kronor. Min andra fråga är: Är dessa 2 miljarder inräknade i de 31,5 miljarderna, eller är det bara påslaget för inflationen som ligger i ökningen från 28,5 till 31,5 miljarder? Det finns emellertid många andra frågetecken. Jag har frågat om totalkostnaderna för projektet, inte om ramarna — de är redovisade. Det har hela tiden funnits en hel del summor utanför totalkostnaden för projektet, t.ex. ett förskott på 900 milj.kr. som IG JAS har fått garantier för och som skall betalas ut före sekelskiftet. Detta nämns också i analysen och i propositionen, där det står: ”Vid definition av ramen förutsattes att eventuella förskott för flygplan som skall levereras efter år 2000 inte skulle ingå.” Förskotten ingår alltså inte i ramen, men de finns ändå med och skall drabba totalkostnaden. Det är väl realistiskt att räkna med att dessa 900 miljoner nu har ökat till 1 miljard. Vidare tillkommer kostnader inom FMV, försvarets materielverk, till en summa av 1 000 miljoner, som det har talats om i sammanhanget, och det nämns också i regeringens proposition. Det står: ”Vidare förutsattes att JAS-systemets andel av personalkostnaderna vid försvarets materielverks provningsavdelning, samt JAS-systemets andel av kostnaderna för driften vid försvarets försöksplatser inte skulle ingå i ramen.” Men detta är kostnader för JAS som belastar statsbudgeten, vilket innebär att de ingår i totalkostnaden. Det har talats om kostnader på 1 miljard, vilket alltså skall läggas till dessa 31,5 miljarder. Det har också talats om extra kostnader för revidering av motorn, men dessa uppgifter är osäkra. Regeringen säger i sin proposition att säkerheten i motorutvecklingsprogrammet är svår att överblicka. Vidare sägs det att konstruktionsgarantin i avtalet med IG JAS icke täcker motorn. Extra kostnader för motorrenoveringen på 1,5 miljarder har nämnts. Utöver JAS-ramen på 31,5 miljarder — vi vet ännu inte vilken dollarkurs eller vilken devalveringseffekt som gäller — skulle det alltså finnas ett förskott på ungefär 1 miljard som IG JAS är garanterat. Där finns även extrakostnader inom FMV på 1 miljard, och där finns kanske extra kostnader för motorkonstruktionen — ombyggnad, revidering osv. Det är totalkostnaderna jag har frågat efter, inte efter ramen, för den känner jag till. Sedan har vi frågan om nya arbeten. Vi kan först och främst konstatera att JAS-projektet i och för sig inte ger några nya arbeten i Sverige. Det har ju konstaterats för länge sedan av flygindustrikommittén, FLIK, att även om vi bygger JAS kommer det att bli ungefär en halvering av antalet anställda inom den svenska militära flygplansindustrin. JAS-projektet ger alltså inga nya jobb i och för sig — möjligtvis fördröjer det en nedskärning av antalet anställda, men håll med om att det inte ger någon ökning av antalet arbeten i Sverige! I svaret nämns 800 arbetstillfällen. Jag antar att den siffran är hämtad från den kommuniké som IG JAS utfärdade i våras och som vi också behandlat i vår broschyr. I denna kommuniké talas mycket om arbeten och om det ena och det andra, men egentligen finns där inte någonting konkret. Man har flyttat vissa jobb från Saab-Scania till Volvo Flygmotor. Man talar om programvaruhus i Luleå med fem anställda — vad nu det är för någonting. Man har flyttat jobb från Södertälje till Falun, osv. Men jag påstår att det inte blir några nya jobb, och där har jag stöd av Metalls avtalssekreterare, som i höstas — i september — gick ut och sade om JAS: ”Vi är lurade.” Han sade vidare: Det har inte gett ett enda nytt jobb. Jag påstår detsamma. JAS har hittills inte gett några nya jobb, utan det är så som Metalls avtalssekreterare sade, att detta om hemtagning av jobb egentligen bara är gammal skåpmat. Det är alltså oärligt att tala om fler jobb. Om det inte är så som jag nu påstår, hoppas jag att försvarsministern konkret redovisar hur många nya arbeten som kommit till genom JAS, exempelvis i Luleå, Kramfors m.fl. orter. Hur många nya arbeten har det blivit genom JAS? En fråga är överhoppad i svaret, och det är den om underleveranser. Enligt vad jag har erfarit, för att använda en statsrådsterm, har t.ex. stora underleveranser lagts utanför Sverige. Enligt uppgift skallt.ex. tillverkningen av landningsställ ha lagts ut till Storbritannien. Detta vet jag inte säkert, men det vore intressant att få höra hur många sådana här viktiga underleveranser, som ger jobb, som har hamnat i Sverige. Den frågan har försvarsministern som sagt inte svarat på, utan den är förbigången. Vilka olika typer av underleveranser på det ena och det andra området har hamnat i Sverige? Slutligen vill jag säga att alla dessa frågor tillsammans väcker frågan om det svenska försvarets framtida utformning. I interpellationssvaret görs en jämförelse mellan JAS och värnpliktsfrågan, och det sägs att ”kostnadsfördyringar inom projektet bör mötas med reduktioner i första hand inom JAS-ramen och i andra hand inom flygvapnets ram”. Då frågar jag: Kan försvarsministern garantera att JAS-projektet inte på något sätt kommer att medföra en bantning, nedskärning eller förändring av det svenska värnpliktsförsvaret?

Herr talman! Ja, Oswald Söderqvist, jag har redan sagt att en ordentlig redovisning av JAS-projektets ställning kommer i propositionen i mars nästa år. För det första: Kostnadsökningar inom projektet när det gäller vissa delsystem och även valutafrågorna skall mötas med förändringar inom projektet. För det andra: Det finns inga löften om beställningar efter år 2000. Vilken dollarkurs talar man om, när man anger ramen 31,2 miljarder i årets penningvärde? Ja, då får man beräkna vilken dollarkurs som kommer att gälla fram till år 2000. Det är mycket svårt. I vårens analys gjorde man beräkningarna efter en dollarkurs på 5:90 kr. Men vem kan säga vad dollarkursen exakt kommer att bli under hela denna period? Oswald Söderqvist frågade mig också om motorprojektet. Det är inte planerat några modifieringar av motorn. Det har tidigare förekommit en diskussion hos vissa tekniker, men f. n. finns det över huvud taget inga sådana planer. När det sedan gäller frågan om skapande av sysselsättning i Sverige och de åtaganden som IG JAS har gjort, kommer vi kontinuerligt att lämna information. Det som presenterades i våras kommer att följas upp under hösten, och det görs också inom industridepartementet. Jag kan till Oswald Söderqvist överlämna det material vi har på detta område. Sedan tar Oswald Söderqvist upp frågan om landningsstället. Det är mycket troligt att landningsstället får en svensk underleverantör och att det arbetet således går till Sverige. När det gäller flera av de projekt som man nu förhandlar om blir svenska företag underleverantörer till utländska företag. När man utvärderar och analyserar hela det här projektet får man så att säga göra det kontinuerligt innan man ser det slutliga utfallet. Jag lovar Oswald Söderqvist att informationer om detta kommer att lämnas successivt. Det kommer bl.a. att ske i samband med de debatter vi i fortsättningen kommer att ha om JAS-projektet. Nästa gång vi redovisar ställningen och läget för riksdagen blir, såvitt jag kan se, i en proposition i mars nästa år.

Herr talman! Jag tar dessa frågor i tur och ordning. Det finns inga löften om beställningar efter år 2000, säger försvarsministern. Nej, det är klart — det finns det inte. Men det finns alltså i kontraktet en garanti för förskott på 900 milj.kr. till IG JAS. Det kommer att belasta kostnaderna fram till år 2000. Inte sant? Annars skulle ni ju aldrig ha behövt nämna i er propositibdn i våras att förskottet inte skulle belasta ramen, vilket jag tidigare citerade. Detta kommer alltså att belasta totalkostnaderna fram till år 2000. Även om det är ett förskott som är avsett för leveranser efter år 2000, så måste ju dessa pengar betalas, om det ingår i kontraktet. Finns det alltså ett förskott eller finns det inte? Det är det som är frågan. Om det inte finns något förskott, hade ni inte behövt tala om att det inte skall inräknas i ramen — eller hur? Detta är intressant, och det vill jag ha ett svar på. Sedan till dollarkursen. Visst kan dollarkursen sjunka, och det kommer den förhoppningsvis att göra. Jag fick inte något svar på den frågan, men jag gissar att det är en dollarkurs på 4,58 kr. som ligger bakom dessa 31,5 miljarder. Är det realistiskt att tro att vi kommer att ha en sådan dollarkurs? I annat fall måste ni räkna upp denna summa med hänsyn till vad ni själva sagt, nämligen att en dollarkurs på 7 kr. kommer att fördyra JAS med 3,5 miljarder. Det måste väl vara realistiskt att räkna med att kursen inte kommer att ligga på 4,58 kr. När det gäller motorn står alltså uppgift mot uppgift. Vi får väl se. Eftersom ni nämnt detta om motorutvecklingsprogrammet, konstruktionsgarantier osv. och det har förekommit uppgifter i debatten om att motorn kommer att kosta extra utanför ramen, får vi väl se vad som kommer fram. Vi får då återkomma till den saken i debatten. Jag vill hävda att det förmodligen finns extra motorkostnader, som regeringen förr eller senare blir tvungen att redovisa. Sedan till frågan om sysselsättningen. Jag har sett denna promemoria som IG JAS gav ut i våras. Jag vet inte vad man kommit med senare. Men jag är benägen att hålla med Metalls avtalssekreterare om att det hittills inte varit särskilt mycket. Det har tvärtom varit väldigt dåligt. Det är långt ifrån några 800 arbeten. Försvarsministern har inte svarat på min fråga och konkret talat om om det har blivit mer än fem arbeten på något programvaruhus i Luleå, om det har blivit flera arbeten i Kramfors eller om det har blivit flera arbeten när man har flyttat tillverkningen av lastbilsaxlar från Södertälje till Falun — vilket man ju kunde ha gjort utan att bygga JAS. Det är många frågetecken som gäller just sysselsättningen. Det här är intressant för dem som arbetar i dessa industrier. Beträffande underleveranser tog jag upp landningsstället eftersom det har figurerat en del, men det var bara ett exempel. Det är ju bra om man kan ro hem detta, men det är tydligen inte klart ännu om någon svensk firma får detta eller inte. Det kan alltså hamna i Storbritannien eller i Västtyskland, . vad vet jag? Finns det något konkret exempel på någon viktigare underleverans som svensk industri har tagit hem? Redovisa det i så fall!

Herr talman! Bo Lundgren har frågat mig dels om regeringen kommer att lägga fram förslag om ytterligare tvångsåtgärder inom skogsbruket, dels om inte åtgärder som syftar till att öka avverkningsnivån i skogsbruket bör innebära att hinder som finns undanröjs. En välskött skogsnäring är en av de hävstänger som vi måste förlita oss till om vi skall ta oss ur de ekonomiska problem vårt land befinner sig i. Målet för skogspolitiken måste vara att i ett långsiktigt, uthålligt skogsbruk, under hänsyn tagen till natur och miljö, trygga de många värdefulla arbetstillfällen i svensk skogsindustri som ett aktivt utnyttjande av våra skogsresurser ger möjligheter till. Ett av de kännbaraste bakslag som drabbat svensk ekonomi under senare år är otvivelaktigt att svensk skogsindustri, trots goda konjunkturer, inte kunde utnyttja sin produktionskapacitet på grund av för låg avverkning i skogsbruket i slutet av 1970-talet. Den låga avverkningen under de för skogsindustrin goda åren 1979 och 1980 kom att innebära ett svårt avbräck för skogsnäringen genom förlorade marknadsandelar och bortfall av ett antal miljarder kronor i exportinkomster. Värdefulla arbetstillfällen förlorades, och vi fick negativa effekter på landets ekonomi. Den fråga vi står inför är huruvida vi nu, när avverkningen fungerar och vi har rådrum, skall försöka finna väl förberedda åtgärder för att så långt möjligt gardera oss mot att vi hamnar i samma situation som åren 1979 och 1980. Inom kanslihuset pågår ett arbete med att undersöka olika alternativa framgångsvägar för att få de passiva skogsägarna att kontinuerligt medverka i skogsvård och virkesförsörjning. Några förslag har ännu inte behandlats av regeringen. En diskussion skall också föras med de berörda parterna, och jag har vid flera tillfällen understrukit att de är välkomna med förslag till lösningar.

Herr talman! Efter att ha tagit del av jordbruksministerns svar kan jag inte avstå från att göra ett par korta kommentarer. Jordbruksministern skyller eventuellt förlorade marknadsandelar och förlorade exportinkomster åren 1979-1980 på enbart för låg avverkning. Det finns en rad orsaker till den situation svensk skogsindustri befann sig i vid den tidpunkten. Kostnadsexplosionen 1974-1975 hade markanta effekter även under den här perioden. Vidare fanns en överkapacitet. Vi kan räkna upp flera orsaker, och det är felaktigt att framställa problemet såsom enbart beroende av att bönderna avverkade för litet. Det är litet av falsk historieskrivning. Låt mig sedan konstatera att det, redan med de förslag till förändringar som riksdagen har beslutat om på förslag av Anders Dahlgren, finns mycket goda möjligheter att komma åt de passiva skogsägarna. Det finns alltså inget behov av den utredning som nu pågår inom jordbruksdepartementet. Det finns, och fanns redan efter den ändring som gjordes på den borgerliga regeringens tid, goda möjligheter att ge föreläggande om avverkning av t.ex. överårig skog. Därefter har riksdagen, på förslag från Svante Lundkvist, beslutat om tvångsavverkning, såsom Bo Lundgren har berättat här. Myndigheterna har faktiskt redan, bildligt talat, tagit över både böndernas livrem och hängslen. Men jordbruksministern tycks inte vara belåten med detta utan menar att skogsbönderna ytterligare skall bindas upp och tvingas. Jag kan inte undgå att tycka att det är litet osmakligt att jordbruksministern på detta sätt riktar beskyllningar — det kan inte tolkas på annat sätt — mot en folkgrupp som med idogt arbete och stor sparsamhet har byggt upp det virkesförråd som i dag är en absolut förutsättning för att skogsindustrin skall kunna existera. De passiva skogsägarna, som jordbruksministern med viss rätt riktar kritik mot, kan mycket väl hanteras inom ramen för gällande lagstiftning, om den utnyttjas rätt. En deklaration från jordbruksministern om att nu gällande lagstiftning är tillräcklig och att skogsbönderna nu skall få arbetsro är utan tvivel den bästa åtgärden för att trygga virkesförsörjningen. Är jordbruksministern beredd att göra en sådan deklaration? Det går bra att svara ja eller nej på den frågan. Sedan måste jag uttrycka min uppskattning till Bo Lundgren, som här betonade hur bra marginalskattereformen var. Om moderaterna hade förstått det tidigare, kunde vi kanske ha fått en bredare anslutning till den viktiga reformen.

Herr talman! Jag måste först med skärpa vända mig mot den beskyllning Ivar Franzén riktade mot mig när han sade att jag anklagar de aktiva skogsbrukarna för de problem som vi har haft att brottas med. Jag har hela tiden när jag har fört den här debatten markerat att jag är klart medveten om att de flesta skogsägarna sköter sin skog bra och medverkar i vår virkesförsörjning; de är all heder värda för detta. Vad jag har tagit upp är frågeställningen: Hur skall vi få de passiva skogsägarna att medverka på samma sätt? Jag tycker att det är en orättvisa även mot de aktiva skogsbrukarna att vi har skogsägare — låt vara att det är ett litet antal; det är ändå av betydelse för vår virkesförsörjning —som inte sköter sin skog och icke medverkar i virkesförsörjningen på det sätt som de aktiva gör. Jag vill starkt understryka detta. Regeringen har — det vill jag också säga till Bo Lundgren; jag sade det redan i mitt svar — inte ännu övervägt några åtgärder. Därför kommer jag inte att ta upp till diskussion frågan om åtgärder som det inte finns förslag om. Det hoppas jag att Bo Lundgren har respekt för. Jag utgår ifrån — jag uppfattade det också så att Bo Lundgren gav uttryck för det — att det råder enighet om att vi inte har råd med passiva skogsägare. Ingen ansåg att den situation som uppstod åren 1979 och 1980, hur vi än vill förklara den — dvs. att virket inte kom fram trots en god konjunktur i skogsindustrin och hyggliga virkespriser — var försvarlig. Såväl LRF som skogsägarrörelsen bedrev kampanjer för att förmå skogsägarna att avverka. Företrädare för båda organisationerna uttalade att ingen regering, oavsett politisk färg, kan avstå från att ingripa om virkesförsörjningen går i baklås. Den borgerliga regeringen insåg för sin del situationens allvar och tillsatte, på grund därav, virkesförsörjningsutredningen men följde inte upp utredningens förslag med åtgärder. Man tillgrep i stället provisoriska åtgärder i form av olika bidrag, som man i dag erkänner inte gav något tillfredsställande resultat utan kanske mera så att säga störde en planerad uppläggning av avverkningen. Nu görs det gällande att situationen 1979 och 1980 var en engångsföreteelse och inte kommer att upprepas. Jag menar att det skulle vara oklokt att bara lita på att det förhåller sig på det sättet. Vi bör använda det rådrum som vi fått genom att avverkningarna nu fungerar hyggligt, till att söka finna väl genomarbetade åtgärder som kan motverka risken för att vi får en återupprepning av tidigare svårigheter. Vi slipper då på nytt hamna i en situation där vi får tillgripa dåligt förberedda åtgärder och kanske får samma klena resultat av sådana åtgärder som den borgerliga regeringen fick uppleva. Bo Lundgren hänvisade i sin interpellation och i sitt inlägg till den genomgång som virkesförsörjningsutredningen gjorde av olika hinder som finns för en ökad avverkning. Utredningens förslag på den punkten, som ju också var baserade på viss analys av vad som hade inträffat, har i olika sammanhang redovisats för riksdagen. Riksdagen har också numera beslutat om flera av de åtgärder som utredningen föreslog. En stor och viktig fråga återstår emellertid, nämligen att komma till rätta med de problem som hänger samman med fastighetsoch ägarstrukturen. Underlag för överväganden i dessa frågor kommer snart att lämnas i förslag från strukturutredningen för jordoch skogsbruket och från kommittén för ställföreträdare för dödsbon. Jag är övertygad om att åtgärder just på det här området kan medverka till en ökad aktivitet i skogsbruket på många fastigheter. Jag nämner dessa åtgärder som exempel på insatser som vi framdeles kommer att få diskutera och som jag hoppas att vi skall kunna få en bred enighet om. I varje fall har jag när jag har varit ute och diskuterat dessa frågor upplevt debatten så, att man inser problemen med den starka ägosplittring som vi har i olika delar av vårt land inom fastighetsstrukturen på det här området. Regeringen har, som jag sagt, ännu inte behandlat några förslag. En diskussion skall föras med parterna om olika tänkbara alternativ till åtgärder. Jag vet inte vad Bo Lundgren menar med tvångsåtgärder. Jag har när jag fört andra åtgärder på tal i diskussionerna blivit uppmanad från skogsägarhåll att när det gäller problemet med de passiva skogsägarna tillämpa skogsvårdslagen strikt. Hur man tillämpar en lagstiftning strikt mot människor som inte vill följa den lag som vi har varit med om att stifta — en lag vars motiv och innebörd vi också är överens om — genom att bara vädja till frivillighet är litet svårt att se. Men jag vill mycket starkt markera att regeringen naturligtvis helst ser att vi får virkesförsörjningen att fungera utan att skogsvårdsstyrelsernas folk skall behöva gå ut i skogen med lagboken i näven. Det är med den inställningen vi kommer att föra den diskussion som vi nu har framför oss. Men målet att få alla skogsägare att medverka i skogsvård och virkesförsörjning släpper vi inte ur sikte. Nu säger Bo Lundgren att det finns ett enkelt sätt: Sänk marginalskatterna, så klarar vi det här. Sedan kommer marknadskrafterna att sköta resten. Vi får en naturlig prisbildning på virket, och allting kommer att gå bra. Jag kan här nämna att jag blivit uppringd av en skogsägare som befann sig i följande situation. Han var inte skogsägare från början, och det var egentligen hans fru som plötsligt hade fått ärva ett stort skogsinnehav. Nu har, sade han, både min fru och jag stora inkomster. Vi har nu sett på vad det kommer att innebära för oss, om vi nu skall leja för att avverka och sedan genomföra de åtgärder som skall följa efter avverkningen. Då tycker vi att vi får behålla så litet som netto av de här insatserna att det inte lönar sig. Det är bättre att vi låter skogen stå. Jag tycker därför, sade han, att man skall överväga att sänka beskattningen för oss, så att det blir mera lönsamt för oss att göra avverkningarna. Det pågår nu en strukturförändring på ägarsidan — det kan vi utan vidare konstatera — där allt fler människor hamnar i den situationen att de äger skog utan att vara beroende av den för sin försörjning, och man börjar i allt högre grad överväga sitt skogsägande från den utgångspunkten. Det uppstår därmed en viss risk för att allt fler människor börjar betrakta skogen som en bankbok eller kanske rent av som ett spekulationsobjekt. Detta är ett problem, och jag frågar mig hur en reform av beskattningen skall se ut för att tillfredsställa den här skogsägarkategorins anspråk på nettoinkomster av sina skogsinnehav och samtidigt skapa någon rimlig fördelning av skattebördorna i övrigt i vårt samhälle. Det är sannerligen inte så lätt så att man bara kan säga: Här har vi den generella medicinen — på det här sättet kan vi lösa problemen. Jag ser alltså även i fortsättningen fram emot att vi mot bakgrund av den enighet som råder om vad vi har rätt att begära av den som äger skog och när det gäller vårt intresse av att få både skogsvård och virkesförsörjning att fungera skall kunna föra en sansad debatt och diskutera de här problemen i helhetens intresse.

Herr talman!

Regler om detta har ju kommit till efter 1979/80 på förslag av Anders Dahlgren. När jag lyssnade på jordbruksministerns senaste inlägg fick jag en känsla av att det i första hand är omtanken om skogsvårdsstyrelsens personal som gör att jordbruksministern vill ha nya tvångsregler. Jordbruksministern tycker inte att det är ”smakligt” att skogsvårdsstyrelsens personal skall behöva gå ut med lagboken i handen och tillämpa den lag som Sveriges riksdag har beslutat om. Jag frågar mig då varför man stiftar lagar. Varje förslag som vi hittills, mer eller mindre officiellt, har fått kännedom om är ju så utformat att det drabbar även de skötsamma skogsbönderna. Det kan t.o.m. uppfattas som riktat emot dem. Det är därför vi för den här debatten. Jordbruksministern tycker kanske att jag orättvist beskyller honom för att ha en negativ inställning till skogsbönderna, men om man ser på de här förslagen får man det inte till någonting annat än att det beröm som jordbruksministern ger skogsbönderna är en läpparnas bekännelse som inte har täckning i handling. Det är därför så viktigt att vi nu i handling får uppleva att jordbruksministern står för vad han säger. Jag tycker att det inte finns någon bättre väg än att göra den deklaration som jag föreslog i mitt första inlägg, eftersom det — jag hävdar detta med bestämdhet — redan i dag finns de lagliga möjligheter som behövs för att se till att passiva skogsägare avverkar den skog som vi behöver t.ex. vid en högkonjunktur. En vettig uppläggning kan t.o.m. göra att vi får in virket där vi bäst behöver det. Eftersom detta inte får bli en skattedebatt, kan jag inte kommentera Bo Lundgrens senaste inlägg, hur gärna jag än skulle vilja.
Herr talman! Ivar Franzéns senaste inlägg avslöjade att vi skiljer oss i fråga om begreppsbestämningen i det här sammanhanget. Ivar Franzén säger att det redan med den lagstiftning som Anders Dahlgren föreslog riksdagen och som riksdagen beslutade om fanns möjligheter att ålägga de passiva skogsägarna att göra sin insats. Sedan säger han att det egentligen bara är min omsorg om skogsvårdsstyrelsens tjänstemäns bekvämlighet som gör att jag nu hesiterar inför att dessa inte skall behöva gå med lagboken i handen. När han sedan diskuterar de åtgärder som vi föreslagit i detta sammanhang och som har samma innebörd i lagstiftningens mening — och som dessutom inte någon gång riktat sig mot de aktiva, utan mot de passiva — då heter det inte att ålägga, utan det kallas att tvinga. Jag sade inte att vi inte inser att det kan bli nödvändigt att låta skogsvårdsstyrelsens tjänstemän ålägga passiva skogsägare att göra sina insatser. I stället sade jag att vi helst önskar att virkesförsörjningen skall fungera utan att man behöver gå ut med lagboken i näven. Jag hoppas att även Ivar Franzén tycker att detta vore bäst. Det är i linje härmed som vi diskuterar också andra åtgärder i sammanhanget. Jag kan naturligtvis inte heller ta upp en stor skattedebatt i den här frågan; det får vi göra i ett annat sammanhang. Låt mig ändå få säga följande. Det måste — det är jag klart införstådd med — löna sig också att arbeta i skogen. Den aktive skogsbrukaren måste få lön för mödan. Det är en självklarhet.

Vi har också där en gräns, och avgörande är vilka råvarukostnader som den svenska skogsindustrin i framtiden kan orka med att bära. Det skall löna sig att arbeta i skogen, men skogen får inte bli ett spekulationsobjekt.

Herr talman! Jag tror att det är väsentligt att vi försöker få klarhet i dessa begrepp. Jordbruksministern och jag är nog alldeles överens om att skogsvårdslagen uttalar en bestämd skyldighet för skogsägaren dels i vad gäller föryngring, dels i vad gäller avverkning av överårig skog. Det finns inskrivet i skogsvårdslagen. Om vi följer normal rättspraxis, finner vi att det är på den myndighet som har att övervaka lagens efterlevnad som det ankommer att konstatera om det föreligger ett lagbrott och i så fall beivra detta. Med en sådan tillämpning kommer den helt dominerande delen av Sveriges skogsbönder aldrig att ha något som helst problem — det vet jag och jag tror alla aktiva skogsägare. De allra flesta sköter nämligen sina skogar. Det ankommer på myndigheten att tillämpa lagen mot dem som uppenbart är försumliga. Vi har tyckt att det har varit angeläget att denna rättstillämpning får fortleva i vårt goda fosterland. Vi vill inte ha den ordningen — som gäller för t.ex. skogskontona — att man skall bevisa sin oskuld för att bespara myndigheterna besvär och att det är först sedan man bevisat sin oskuld som man kan bli frikallad. Det är bl.a. denna omvända bevisföring och en rad andra tvångsåtgärder som vi reagerar så starkt emot. Om vi är överens om detta, jordbruksministern, vore det väl inte så farligt att avge den deklaration som jag nu har vädjat om ett par gånger? En sådan deklaration skulle med säkerhet uppfattas otroligt positivt bland Sveriges skogsbönder.
Herr talman! Jag tror att jag för min del kan avsluta denna debatt med två konstateranden. För det första: Vad vi hela tiden är ute efter är icke att stöka till det för de aktiva, utan att få de passiva att medverka i skogsvård och virkesförsörjning. Jag utgår från att vi framöver skall kunna föra en sansad debatt om dessa problem, eftersom det, vilket har konstaterats tidigare, torde råda enighet om att vi ser skogen som en tillgång som vi måste vårda och sköta på ett sådant sätt att den bidrar med de många arbetstillfällen som skogen kan skapa. För det andra: Jag kan, Bo Lundgren, bara formulera mig på det sätt som jag tidigare har gjort. Jag inser att det skall vara lönsamt att arbeta i skogen såväl som på alla andra arbetsplatser. Vi får formulera anspråken på skogsbruket och diskutera beskattning och annat från den utgångspunkten. Men vi måste — jag upprepar det — undvika att på denna punkt försöka tillgodose så långtgående intressen hos vissa skogsägargrupper att vi medverkar till att skapa risk för spekulation och förväntningar som är helt orealistiska mot bakgrund av den roll också priset på skogsråvaran spelar för vår skogsindustri.
Herr talman! Om jordbruksministern vill sätta handling bakom den sista deklarationen, kan den enda förnuftiga slutsatsen bli att han lägger alla ytterligare tvångsåtgärder på hyllan.
Herr talman! Jag måste sluta med att ställa en fråga till Ivar Franzén. Ivar Franzén har uppfattat det så, att det absolut inte finns någon risk för att den situation vi hade 1979 och 1980 kommer att upprepas. Det är hans inställning. Han tycker inte ens att det finns skäl för att vi nu, när vi har rådrum på grund av att avverkningarna fungerar hyggligt, skall överväga vilka åtgärder vi borde kunna förena oss om för att motverka risken för att denna situation upprepas. Ivar Franzén vet att vi framöver kommer att ha latent virkesbrist i vårt land. I den meningen är marknadssituationen exceptionell. Vi kommer att ha en latent virkesbrist, som i varje högkonjunktur kommer att medverka till att skapa risker i denna riktning. Den fråga jag vill ställa är om Ivar Franzén tycker att det inte finns någon anledning att oroa sig, utan vi kan låta allt vara vid vad det är i dag.
Herr talman! Låt oss först konstatera att skogsvårdsstyrelsen har andra möjligheter i dag än den hade 1979 och 1980. Det har sedan den tidpunkten också skett en viss krympning av industrins kapacitet. Vi har haft en övergång till produktionsmetoder som innebär ett bättre nyttjande av skogsråvaran. Vi har sett att en kombination av uttagbar energived och industrived, om jag får använda det uttrycket, innebär en ökad tillgång på skogsråvara för industrin.

Herr talman! Ivar Franzén och Per Westerberg har tagit upp frågan om bilavgaskommitténs förslag om införande av blyfri bensin och skärpta avgasreningskrav och frågat om regeringen är beredd att i stället ansluta sig till den tyska utvecklingen avseende bilavgasrening och övergång till blyfri bensin. Jag avser att besvara båda interpellationerna samtidigt. Bilavgaskommittén överlämnade sina förslag till regeringen i maj i år. Kommitténs bedömning var att bilavgasutsläppen medför så stora risker för hälsa och miljö att ytterligare åtgärder bör vidtas. Införande av blyfri bensin och USA-krav beträffande avgasrening bedömdes ge den största förbättring en från hälsooch miljösynpunkt samtidigt som tillgänglig teknik kan utnyttjas. Emellertid bedömde kommittén det inte som möjligt, med hänsyn till gränstrafiken, att införa obligatoriska sådana krav så länge blyfri bensin inte finns tillgänglig i våra grannländer. Kommittén föreslog därför ett tem med skattefördelar för bilar som klarar USA-krav. Samtidigt uttalade sig kommittén för önskvärdheten av vidaste möjliga harmonisering inom mmelser. Kommitténs betänkande är f. n. Sedan bilavgaskommittén lagt fram sina förslag har Storbritannien, Västtyskland och Holland inom EG lagt fram förslag om införande av blyfri bensin och fått stöd för detta från flera andra länder. Den västtyska regeringen har i en regeringsförklaring tillkännagett sin avsikt att införa la fr.o.m. 1986. I princip skall kraven skärpta avgasbestämmelser att gi överensstämma med gällande federala USA-bestämmelser. Bilavgaserna är otvivelaktigt, i första hand i de större städerna, ett av våra svåraste luftföroreningsproblem. Ett införande av blyfri bensin i flera länder i Europa skulle avsevärt underlätta för oss att uppnå vårt mål om en övergång till blyfri bensin och skärpta avgasreningskrav även i Sverige. Regeringen kommer att tillvarata varje möjlighet att få en bred internationell uppslutning bakom effektiva åtgärder för att komma till rätta med bilismens luftföroreningsproblem.

Herr talman! Först vill jag naturligtvis tacka jordbruksministern för hans i stort sett mycket positiva svar på våra interpellationer om bilavgaser. Bakgrunden till våra interpellationer är den tidigare i år avlämnade s.k. bilavgaskommitténs huvudbetänkande beträffande nya svenska avgasbestämmelser fr.o.m. den 1 januari 1988. I korthet kan man säga att förslaget går ut på att personbilar fr.o.m. 1988 års modeller skall vara indelade i tre olika grupper av fordon. Den första gruppen skall uppfylla 1983 års amerikanska krav på avgasrening, vilket förutsätter blyfri bensin. Denna grupp skulle skattemässigt komma att gynnas. Den andra gruppen ansluter sig till de krav som ställs upp i Schweiz, fr.o.m. 1987 års modeller. Dessa krav ställs inte i något annat land i världen. De innebär att blyet finns kvar i bensinen men att man använder den bäst kända tekniken för att rena avgaserna med blyad bensin. Den tredje gruppen är en ren dispensgrupp.

Det är nog inget tvivel om att avgaser från bil ir en av de stora källorna för luftföroreningar i tätorter, i synnerhet sedan vi har byggt ut fjärrvärmen i Sverige, och därigenom lyckats förbättra luften i våra tätorter. Det är i detta sammanhang mycket viktigt att komma ihåg att Sverige har en mycket betydande bilindustri. Den ger sysselsättning i många företag — även i andra branscher — och försörjer till viss del hemmamarknaden, men ger i ännu högre grad exportintäkter via fordonsförsäljningen. Jag vågar säga att det inte finns något annat land i världen som har så stor bilexport i förhållande till sin egen hemmamarknad som just Sverige. Över huvud taget är det få länder som är nettoexportörer av bilar. Främst bland nettoexportörerna finns naturligtvis Japan och Frankrike. Men därefter kommer faktiskt Sverige på tredje plats, eller möjligen på fjärde plats. Av Sveriges totala export utgörs 12 26 av bilar, medan motsvarande bilimport endast står för ungefär 6 20. Ytterligare ett mått på bilindustrins stora betydelse för Sverige är att var åttonde svensk medborgare har sin försörjning och sysselsättning genom bilismen. Den hittillsvarande debatten i Sverige om bilavgaser har kommit att koncentreras kring den intressekonflikt som har funnits mellan viljan att ta bort alla hinder för export av bilar, samtidigt som man har velat förbättra avgasreningen på bilarna — i synnerhet i tätorterna. De särbestämmelser som i dag finns för svenska fordon, och som av bilavgaskommitténs förslag före ås bli ännu mer särpräglade, har av utländska bilproducenter — och i viss mån även av regeringar — betrakta 5 som rent protektionistiska handelshinder i syfte att försvåra konkurrens från utländska biltillverkare. Det ligger då nära till hands att man i andra ka bilföretagen, vilka kan avkrävas särbestämmelser som är mycket svåra att uppfylla utan att det blir alltför dyrbart att följa dem på grund av att man har mycket korta serier på många olika marknader. Exempel på sådana protektionistiska åtgärder finns redan i dag. länder vidtar motåtgärder gentemot de sv Från såväl svenska bilföretags som de fackliga organisationernas sida har önskemål framförts om en anpassning av de svenska avgasreningsbestämmelserna till de normer som utarbetats inom Europeiska gemenskapen. Om dessa skulle gälla också i Sverige skulle såväl antalet modeller som lagerhållning inom bilindustrin kunna minskas, med påföljd att de ökade kostnader på grund av ökad avgasrening som i slutänden alltid får betalas av bilisterna till viss del skulle kunna undvikas. När nu den största enskilda bilmarknaden i Europa — Västtyskland — genom sin nya regering har aviserat införande av amerikanska bilavgasbestämmelser om blyfri bensin redan från den 1 januari 1986, anser jag att bilavgaskommitténs förslag har kommit i ett helt annat läge. När dessutom ' den brittiska regeringen, den holländska regeringen, den belgiska regeringen och den danska regeringen gett uttryck för en vilja att följa efter det västtyska initiativet, förefaller bilavgaskommitténs förslag som något antikverat. Det principbeslut som finns inom den gemensamma marknaden om införandet av blyfri bensin, när möjligheterna så medger, förefaller i och med det västtyska beslutet kunna avsevärt påskyndas. Det svenska dilemmat med särbestämmelser för att påskynda utvecklingen mot renare bilavgaser och bättre luft i tätorterna kan då ersättas med kravet på en ren anpassning till Europabestämmelserna. Därmed uppfylls kravet på en bilexportvänlig politik, samtidigt som man får bästa möjliga luft i tätorterna. Jag vill tolka jordbruksministerns svar på min och Ivar Franzéns interpellationer som ett positivt bemötande av det västtyska initiativet. Jag tror det vore utomordentligt angeläget att svenska bestämmelser avseende bilavgaser samordnades med motsvarande europeiska och helst även amerikanska bestämmelser. När nu detta kan ske utan att angrepp på tekniska handelshinder kan göras, vore det utomordentligt viktigt att följa upp det västtyska initiativet och backa upp det genom att avisera att vi har för avsikt att snarast möjligt följa efter. Naturligtvis kan jag förstå att jordbruksministern har svårt att klart ta ställning för eller emot bilavgaskommitténs förslag, när det ännu är ute på remiss. Däremot förutsätter jag att dagens svar inte innebär att jordbruksministern har för avsikt att fr.o.m. 1988 införa några provisoriska schweiziska avgasreningssystem. Ett sådant beslut skulle kunna få katastrofala effekter för svensk bilexport och inte minst för trovärdigheten i vad avser frihandeln. Det skulle även komma att försvåra möjligheterna att förbättra luftkvaliteten i tätorterna. Sverige har enligt min uppfattning f. n. inte råd att som enda nation profilera sig på bilavgasområdet. Däremot kan man i förening med Västtyskland och ett antal övriga länder inom den europeiska gemenskapen nå samma resultat utan några väsentliga negativa effekter på bilexporten. Till sist, herr talman, skulle jag vilja ställa ett par ytterligare frågor till jordbruksministern och hoppas på ett klarläggande svar. Är dagens svar på min interpellation att betrakta som ett besked om att det är inaktuellt — under förutsättning att västtyska regeringen genomdriver sina förslag om blyfri bensin — att i Sverige införa de schweiziska avgasreningsbestämmelserna 1988? Har jordbruksministern några konkreta initiativ att redovisa eller uttalanden att göra i avsikt att backa upp den snabba centraleuropeiska utvecklingen mot amerikanska avgasbestämmelser och mot en harmonisering av bestäm: melserna för att åstadkomma en blyfri bensin och bättre avgasrening?

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Det är ett bra och mycket positivt svar. Jag tolkar det så att jordbruksministern är beredd att lägga bilavgaskommitténs förslag åt sidan och i stället fullt ut utnyttja de möjligheter som den faktiska utvecklingen nu erbjuder att redan år 1986 kunna införa blyfri bensin i Sverige och därmed också möjliggöra katalysatorteknik för rening av bilavgaserna. Vi i centern kommer på allt sätt att stödja jordbruksministern i ett arbete med den inriktningen. Det är mycket tillfredsställande att Sverige med ett aktivt beslut i denna fråga kan bidra till en mera fullständig uppslutning i Europa kring en positiv lösning av den mycket viktiga hälsooch miljöfråga som blyfri bensin och bättre avgasrening är. Säkert kommer tusentals barn att skyddas från hjärnskador, om vi med framgång kan driva dessa frågor. Det är också hög tid att vår miljö befrias från de tusentals ton höggradigt gift som blyutsläppet via bilavgaserna årligen medför. När nu jordbruksministern har visat vilja och förmåga att utnyttja de positiva möjligheter som erbjuds, så måste jag passa på att peka på ytterligare en värdefull möjlighet som har ett mycket nära samband med övergången till blyfri bensin. Det är ett välkänt faktum att etanolinblandning i bensinen höjer oktantalet. Ett av problemen med borttagande av blyet ur bensinen är att oktantalet sjunker. Blyets oktanhöjande effekt kan alltså till väsentlig del ersättas av 7-10 20 inblandning av etanol utan att detta kräver förändringar av bilmotorerna eller på något sätt skadar motorerna. Jordbruksministern brukar ibland beklaga sig över att svenska jordbrukare är för duktiga och producerar för mycket livsmedel. Samtidigt har vi en betydande import av protein. Låginblandning av etanol i bensinen måste i första hand motiveras av miljöskäl med samtidigt beaktande av bensinersättningen. Enligt uppgifter som jag har fått innebär en inblandning av 7 96 etanol en oktantalshöjning från 93 till 96. Priset per liter bensin är i allmänhet 6 öre högre för 96 oktan än för 93. Detta ger etanolen ett mervärde på ca 85 öre per liter. En annan mycket intressant uppgift, som grundar sig på amerikanska och i någon mån svenska erfarenheter, är att bränsleförbrukningen sjunker vid inblandning av 5-10 26 etanol. En bränslebesparing på 5 20 är, hävdar många, fullt realistisk. Detta skulle ge etanolen ett ytterligare plusvärde på 75 öre eller upp till 1:50 kr. per liter. Låt mig först konstatera att en 10-procentig inblandning av etanol i all bensin som förbrukas i Sverige kan bli basen för ny svensk industri. Utöver produktionen av ca 440 000 m? etanol, kan det produceras ca 80 000 ton nativ stärkelse, 75 000 ton kolsyra och 460 000 ton gluten och foder. Spannmålsbehovet är ca 1,4 miljoner ton, och det motsvarar ca 300 000 ha, vilket är mer än det nu aktuella spannmålsöverskottet. Det är alltså flera intressanta produkter som blir resultatet av en etanolindustri. Flertalet av dessa produkter importerar vi i dag. En satsning i denna omfattning skulle inte bara skapa betydande sysselsättning utan också förbättra handelsbalansen på ett markant sätt. Det har gjorts många kalkyler på vad etanolen kommer att kosta. Utgår vi från att råvaror skall betalas till ett pris som inte stör jordbruksregleringen, kan etanolpriset i fullskaletillverkning uppskattas till 2:50 kr.—3 kr. per liter. Vad som behövs i dag är en klar deklaration från statsmakten om hur man ser på etanolen och biprodukterna i framtidens energisystem och varuförsörjning. Om statsmakterna i dag garanterade att etanol, baserad på inhemska råvaror, skulle vara skattefri, skulle det förmodligen ge den stimulans som behövs för att näringslivet skulle våga göra den storsatsning som behövs för att nå målet 440 000 m? etanol år 1990. Nu kan någon invända att det kan vara farligt att binda upp väl 10 96 av vår åkerareal till etanolproduktion. På sikt kommer livsmedelsbristen att kräva att all åker används för direkt livsmedelsproduktion. Det finns två saker som bör beaktas i detta sammanhang. Dels utgör biprodukterna betydande tillskott till foder och i viss mån livsmedel, framför allt kan vi spara mycket värdefull sojaprotein, som i stället kan användas till människoföda, dels kommer det inom en snar framtid att finnas alternativa råvaror för etanoltillverkning att tillgå. I de lutar som vi i dag bränner upp vid våra massafabriker finns bl.a. hemicellulosa, som inom en femårsperiod sannolikt kommer att vara en intressant råvara. Det viktigaste är att vi genom denna satsning kan bibehålla hela vår åkerareal vid full produktionskapacitet, och det kommer att vara någonting mycket positivt för framtiden. Jag vill sammanfatta motiven för en satsning på etanol enligt följande: Etanol har en oktanhöjande effekt, vilket underlättar införandet av blyfri bensin. Bensinimporten minskar, med positiva effekter på vår bytesbalans. Jordbruket får nya marknader för sina produkter och kan därigenom utnyttja hela sin produktionskapacitet, vilket positivt påverkar sysselsättningen inom jordbruket. Försörjningstryggheten ökar och importberoendet minskar för såväl drivmedel som proteinfodermedel och stärkelse samt kolsyra. En inhemsk omfattande etanolproduktion ger många nya arbetstillfällen. Stora möjligheter öppnas för svensk industri att på en stor världsmarknad exportera teknik, utrustning och tjänster. Herr talman! En storskalig satsning på etanolproduktion skulle alltså lösa flera problem. Någon bantning av svenskt jordbruk skulle inte behövas. 20 000-30 000 arbetstillfällen skulle bevaras eller nyskapas. Importen av bensin, protein, nativ stärkelse och kolsyra skulle minska och mycket positivt påverka vår handelsbalans. Min kompletterande fråga till jordbruksministern blir: Är jordbruksministern beredd att utnyttja den möjlighet som storskalig produktion av etanol, baserad på jordbruksråvaror, innebär för svensk ekonomi, svensk sysselsättning och utveckling av svenskt jordbruk?

Herr talman! Det klara ställningstagande som jordbruksministern har gjort här i dag innebär att regeringen kommer att tillvarata varje möjlighet att få en bred internationell uppslutning bakom effektiva åtgärder för att komma till rätta med bilismens luftföroreningsproblem. Det tycker jag är ett bra tillkännagivande. Detta uttalande borde väl, herr jordbruksminister, rimligen också utgöra ett stöd för att riksdagen senare vid behandlingen av de motioner som gäller dessa frågor gör ett förnyat tillkännagivande om införande av blyfri bensin. När nu liknande uttalanden har gjorts i Västtyskland, Holland, Storbritannien m.fl. länder, är det betydelsefullt att också Sverige, som många gånger bedömts som föregångare på miljöområdet, öppet redovisar ett klart ställningstagande. Om övriga länder i Europa går in för den s.k. USA modellen är det väl också rimligt att vi gör det. Frågan får emellertid inte försenas av en omfattande utredningsomgång. Herr talman! Jag vill fästa kammarens uppmärksamhet på att folkpartiet står bakom de förslag som redovisats i utredningsbetänkandet Bensin och bly. Blyfri regularbensin borde mycket snart kunna införas i Sverige som ett alternativ för de bilister som så önskar. Kostnaden för bensinen blir visserligen något högre, men många bilägare som är bekymrade över blyets skadeverkningar i naturen skulle redan nu välkomna varje möjlighet att få använda blyfri bensin och är beredda att stå för kostnaderna.

Herr talman! Det är uppenbart att vi har fått en ny situation i den här frågan efter det att bilavgaskommittén avlämnade sitt betänkande på grundval av det som har hänt ute i omvärlden. Därför har jag understrukit att det är angeläget att vi nu tar till vara de nya möjligheter som tycks finnas för att uppnå en bred samordning när det gäller lösningen av de här frågorna. Remissbehandlingen av bilavgaskommitténs rapport pågår, och jag utgår ifrån att de som uttalar sig i remisserna kommer att ta hänsyn till den nya situation som har uppstått genom det som inträffat. Jag understryker alltså att det är angeläget att få en samordning mellan alla de länder som arbetar för en lösning av bilavgasproblemen, exempelvis Västtyskland, Schweiz, Österrike, Holland och övriga nordiska länder. Vi har redan ifrån den svenska regeringens sida tagit initiativ och haft kontakt med Västtyskland för att under hand få klart för oss hur man där ser på utvecklingen, hur man kommer att agera osv. Vi har den kontakten etablerad. Vi kommer också att ta upp de här frågorna på nordisk nivå och i alla de internationella sammanhang där man behandlar den här typen av frågor. Vårt mål är, som jag har sagt i mitt svar, att vi skall försöka underlätta en lösning av de här problemen — som vi alla tycks vara överens om är angelägna att få lösta — genom att aktivt arbeta för en samordning i den riktning som nu börjar bli den förhärskande ute i Europa. Det är glädjande att vi har lyckats komma dit. Jag skall inte ge mig in i den debatt om etanol som Ivar Franzén tog upp. Det skulle kanske leda till en debatt som har med livsmedelsförsörjningen och annat att göra. Jag har redovisat mitt intresse för att man från jordbrukets sida funderar över möjligheterna till en annan inriktning av produktionen just för att tillvarata sådana möjligheter som kan finnas. Vi får återkomma till detta i annat sammanhang. Jag skall inte i dag göra några ytterligare deklarationer på den här punkten, utan vill bara säga att detta naturligtvis är ett intressant inslag i debatten.

Herr talman! Först vill jag naturligtvis tacka jordbruksministern för ett mycket positivt svar på interpellationen och för den debatt som vi haft om bilavgaserna. Jag tror att den inriktning på arbetet som jordbruksministern har är helt korrekt. Det är mycket viktigt att vi får en bred samordning i Europa, där Sverige inte ställer sig vid sidan av och skapar några särbestämmelser utan kan ta vara på den bäst kända tekniken för en effektiv bilavgasrening, samtidigt som vi inte försvårar exporten i en mycket sysselsättningsintensiv och viktig bransch i Sverige, som vi är mycket beroende av. Jag måste dock till några av mina kammarkolleger lämna några korta kommentarer. Beträffande etanol tycker jag att man skall vara litet försiktig. Jag tycker att vi skall se litet på erfarenheterna ifrån Brasilien och de utomordentligt svåra problem som man har fått där vid övergången till etanolbränsle. Vi vet i dag mycket litet om de avgaser man får vid förbränning av etanol i bilmotorer. Så mycket vet vi dock att det produceras rätt mycket formaldehyder, som är starkt cancerogena. Dessutom — om vi återgår till daghemmen i Stockholm — kan vi konstatera att barnen på några av de nya daghemmen har drabbats av illamående just beroende på formaldehyder i ganska små mängder. Jag tycker alltså att vi skall visa en viss försiktighet vid introduktion av etanol. Det finns även problem med lagring av bränslen, i och med att etanol är vattenlösligt, problem med korrosion och många andra problem, som vi måste undersöka innan vi går in på de fullständiga lösningarna. Vill man av rent jordbrukspolitiska skäl skapa en tillverkning av etanol i Sverige skall man kanske överväga någon form av beredskapslotter, en typ av taxibilar som drivs med etanol i vissa storstadsområden, där det är lätt att kunna försörja dem med 100-procentig etanol. Av beredskapsskäl bör de i så fall också få motorer som kan drivas med 100-procentig etanol. De är inte alltför svåra att konstruera i dag. Till sist, herr talman, hoppas jag att riksdagens kommande motionsbehandling leder till att vi inte omedelbart låser oss i bilavgasdebatten, utan att vi avvaktar de månader det kan vara fråga om innan vi vet hur Västtyskland och flera av de andra kontinentala länderna ställer sig. Jag tror inte att vi kan göra anspråk på att alltid vara det ledande landet som alla skall rätta sig efter. Vi blir nog tvungna att rätta oss efter EG i stället.

Jag vill också poängtera att det finns betydande erfarenheter i USA, som har gått före Sverige när det gäller blyfri bensin. Det gäller den reningsteknik —katalysatorteknik — som är möjlig med just låginblandning av etanol. Vi kan få viktiga erfarenheter därifrån. Det var därför som jag tyckte att sambandet mellan blyfrågan och möjligheter till etanolproduktion var så markant att jag inte kunde underlåta att poängtera det här i dag. Jag vill återigen tacka jordbruksministern för att han i varje fall har sagt sig vara beredd att positivt pröva de här möjligheterna.
Herr talman! Jag fick inga kommentarer från jordbruksministern till mina synpunkter om införandet av blyfri regularbensin som ett alternativ redan innan en total övergång till blyfri bensin kan ske.
Herr talman! Jag hoppas att kammarens ledamöter har respekt för att vi nu får hantera de här frågorna, i den nya miljö som vi har fått på grund av de initiativ som tas i omvärlden, på ett sätt som bäst kan gagna hela saken. Det är det som är så väldigt viktigt. Jag tror inte att jag skall göra några uttalanden här och nu, där jag på någon punkt låser mig för någon exakt lösning. Låt oss nu verkligen få pröva de här frågorna i den nya miljön för att åstadkomma bästa möjliga resultat i samordning med största möjliga antal övriga länder.

Herr talman! Med hänvisning till riksdagsordningen 6 kap. 1 § vill jag meddela att jag på grund av utlandsresor ej kommer att besvara interpellationen av Carl-Henrik Hermansson om den politiska utvecklingen i Chile inom den angivna tiden fyra veckor. Jag har för avsikt att besvara interpellationen fredagen den 11 november kl. 09.00. Tillika vill jag med hänvisning till riksdagsordningen 6 kap. 1 § meddela att jag på grund av utlandsresor ej kommer att besvara interpellationen av Hans Göran Franck om den politiska utvecklingen i Chile inom den angivna tiden fyra veckor. Jag har för avsikt att besvara interpellationen fredagen den 11 november kl. 09.00.

Herr talman! Kerstin Ekman har i en interpellation frågat mig om jag är beredd att överväga en höjning av den militära utgiftsramen med engångsbelopp avsedda att möjliggöra fullföljandet av planerade och särskilt angelägna utlandsbeställningar. Vidare frågar Kerstin Ekman vilka åtgärder jag avser vidta för att förhindra att den planerade uppsättningen av radarstationer för övervakning av havsytan och luftrummet på låg höjd fördröjs ytterligare ett antal år. Slutligen frågar Kerstin Ekman om jag avser pröva möjligheterna att bibehålla åtminstone tio jaktdivisioner till början av 1990-talet. Flera omständigheter har på olika sätt bidragit till att planeringssituationen inom försvaret är mer komplicerad än normalt. Inom givna ekonomiska ramar kommer ambitionsminskningar inom vissa sektorer att vara oundvikliga. Däremot har ännu inget beslut fattats om var dessa skall sättas in. Överbefälhavaren kommer först i månadsskiftet november-december att presentera en komplett programplan. Först då kommer jag att ha tillgång till ett beslutsunderlag som är avvägt för flygvapnet och försvarsmakten i dess helhet. Jag förutsätter att överbefälhavaren i sin slutliga programplan kommer att redovisa vilka intentioner i försvarsbeslutet som på nuvarande ekonomiska nivå kan realiseras. Inför vårens beslut beträffande försvarets inriktning intill tidpunkten för nästa försvarsbeslut har jag inbjudit en företrädare för varje parti i försvarsutskottet att delta i beredningen av dessa frågor. Denna parlamentariska grupp kommer att ges full insyn i handläggningen av de frågor som rör försvarsplaneringen. Därmed bör vi ha ett gemensamt beslutsunderlag inför vårens beslut beträffande försvarets inriktning. Jag räknar med att regeringen skall lägga fram proposition i den frågan i början av mars. I regeringsförklaringen har det angivits att försvarets fortsatta planering grundas på 1982 års försvarsbeslut, med den inriktning som angavs i årets budgetförslag. Denna inriktning ligger fast. Med hänsyn till vad jag nu har anfört, vill jag inte göra några utfästelser avseende enskilda materielobjekt. Detta gäller såväl planerade radarstationer som antalet jaktdivisioner.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret på min interpellation, som jag ställde på höstriksdagens första dag. Anledningen till att jag ställde den var att läget för försvaret på flera punkter inger stark oro. Det försämrade läget beror till stor del på faktorer som legat utanför vad som riksdagen kunde förutse vid försvarsbeslutet 1982. Det finns därför stark anledning att känna oro för försvarets ekonomiska problem. Jag förstår att försvarsministern delar folkpartiets oro och ser därför den tillsatta parlamentariska gruppen som ett svar på min interpellation. Tillsättandet är därför ett steg på vägen att finna lösningar. Den är däremot ingen garanti för att lösningarna blir de bästa för vårt framtida försvar. Den internationella utvecklingen har de senaste åren kännetecknats av påtagligt ökad spänning, stegrad misstro och ökade rustningar. Vi upplever dessutom mycket påtagligt att det nordiska området är mer indraget än tidigare i stormakternas tänkande och handlande. Ubåtskränkningar från Sovjet och psykologisk krigföring mot oss i samband med dessa har inneburit att Sverige fått uppleva ett starkare tryck utifrån än någon gång sedan beredskapsåren. Detsamma gäller också andra länder i Norden, som har upplevt ett hårdare tryck. Kraven på totalförsvarets styrka och beredskap — även mot överraskande inlett anfall — är betydande om vår säkerhetspolitik skall vara trovärdig. 1982 års försvarsbeslut innebar att man på ett antal punkter sökte ge effektivitetshöjningar inom försvaret. Dessa skulle betalas främst genom besparingar inom drift och förvaltning. För att ge försvaret god stadga i planeringen beslöts i fjol i stor enighet i riksdagen att ge försvaret ett mer rättvisande priskompensationssystem. Det tidigare systemet hade givit försvaret stora ekonomiska problem under år då lönerna steg snabbare än inflationen. De år vi hade reallönesänkningar blev försvaret däremot ”överkompenserat”. Det var naturligtvis orimligt att ha ett priskompensationssystem som gav försvaret problem när landet hade god ekonomi och som gav försvaret mer pengar när samhällsekonomin utvecklades sämre. Beslutet 1982 blev därför att försvarets lönekostnader skulle ges med faktiska belopp — samtidigt som statsmakterna slog fast personalminskningsmål. Försvaret skulle alltså inte kunna ”manipulera” lönedelen genom att anställa fler. För andra utgifter än löner skulle inflationen kompenseras genom nettoprisindex, alltså med indirekta skatter borträknade. Tyvärr måste nu konstateras att försvarsekonomin är ytterligt pressad och att innehållet i 1982 års försvarsbeslut ser ut att vara hotat på flera avsnitt. Det nya priskompensationssystemet gav inte den säkerhet man utgått från. Förklaringen till detta synes främst vara den kraftiga ökningen av dollarkursen. Vilket försvar Sverige skall ha måste bestämmas utifrån vår säkerhetspolitiska situation och Sveriges ekonomi. Detta var också utgångspunkten i fråga om besluten i fjol om ekonomisk ram och priskompensation. Det ter sig helt orimligt att utvecklingen av dollarn skall få avgöra hur många jaktdivisioner Sverige skall ha eller hur övervakningen av våra kuster skall bli. Som det ser ut nu kan effekten bli just denna. Naturligtvis får en svår ekonomisk situation effekter på flera håll inom försvaret. Jag tog upp dessa två moment i min interpellation därför att effekterna där kan bli särskilt påtagliga. Försvarsbeslutet i fjol betonade luftförsvarets ökade betydelse. Hotbilden i luften har förvärrats. Fler transportflygplan, fler helikoptrar, större räckvidder för främmande attackflyg, ökade möjligheter för en angripare att med radarflygplan leda jakt långt in över svenskt område och tillkomsten av kryssningsrobotar ställer nya krav. Mot denna bakgrund ter det sig närmast oförklarligt att det nu förs en debatt huruvida vi trots detta skall reducera jakten med en tredjedel, från dagens tolv jaktdivisioner till åtta. Fullt användbara divisioner med J 35 Draken skulle därmed utgå. Det ter sig samtidigt som en sällsynt olycklig kapitalförstöring. Flygplanen finns ju redan. Riksdagsmajoriteten beslöt i våras om indragning av en division. De tre övriga Draken-divisionerna finns vid F 10 i Ängelholm. Dras dessa in skulle tre av dagens fyra jaktdivisioner inom sektor Syd — som omfattar Södra och Västra militärområdena — dras in. Det ter sig närmast absurt. En mycket stor del av fredstida kränkningar äger rum i dessa områden. Vi måste därför räkna med att där få ett särskilt hårt tryck även i en neutralitetssituation. Jag får i dag godta att försvarsministern inte anser sig kunna ge några besked rörande luftförsvaret. Vad jag däremot kan kräva svar på är om försvarsministern i 1982 års försvarsbeslut lägger in ett erkännande av att luftförsvaret måste tillmätas ökad vikt. Gör försvarsministern det, synes det mig helt oförenligt med tanken att reducera jaktflyget med en tredjedel. Vi kan erinra oss att flygvapnet för tio år sedan hade dubbelt så många jaktdivisioner som i dag och dessutom sex luftvärnsrobotdivisioner för höga höjder — det dåvarande Bloodhound-systemet, som sedan avvecklades i förtid. Dagsläget är, när det gäller övervakningen av kuster och låga höjder i luften, att sådan övervakning bara finns längs delar av den svenska kusten. Västkusten och Norrlandskusten saknar till stor del sådan övervakning, likaså Tornedalen. Sverige upptäcker alltså inte lågtflygande flygplan i dessa områden. Övervakningen av havsytan är bristfällig. Dessa brister skulle kunna repareras genom leverans av en kombinerad radarutrustning för marinen och flygvapnet, det s.k. PS-870. Dessa radarstationer är också nödvändiga för att civilförsvaret skall kunna larma befolkningen vid anfall med lågtflygande flygplan. Försvarsbeslutet i fjol betonade förmågan att kunna övervaka havsterritoriet och vårt luftrum. Detta uttrycktes i formuleringar som innebar en klar ambitionshöjning i förhållande till besluten under 1970-talet. PS-870 fyller en viktig funktion i detta sammanhang. Frågan till försvarsministern blir alltså om hani sina ord om att beakta inriktningen i 1982 års försvarsbeslut lägger in att just luftförsvaret och övervakningen av sjöoch luftterritorium tillmättes ökad vikt i detta beslut. Vi vet, herr talman, att dollarkursen hotar att ge allvarliga skador för vårt försvar, om inga motåtgärder vidtas. I min interpellation tog jag upp tre tänkbara åtgärder, nämligen omplanering, ytterligare förbandsindragningar och ”engångsanslag” för att täcka de allvarligaste bristerna. Ligger en stor del av förklaringen i den konstlat höga dollarkursen synes mig en ramökning för försvaret inte vara en fullt logisk åtgärd. En konstlat hög dollarkurs bör i stället mötas med mer tillfälliga åtgärder, som ett ”engångsanslag”. Jag återkommer till den grupp som försvarsministern har tillkallat med företrädare för regeringsparti och opposition för att granska försvarets ekonomi och möjliga åtgärder. Vi anser från folkpartiets sida att den gruppen skall ta som uppgift att föreslå åtgärder som kan hålla uppe effekten i krigsorganisationen. I rådande statsfinansiella läge kräver detta, som vi ser det, att man verkligen gör en kraftfull insats för att söka ytterligare besparingsmöjligheter inom fredsorganisationen. Först sedan dessa möjligheter tillvaratagits kan storleken av ett tänkbart engångsbelopp för att slå vakt om försvarseffekten i 1982 års försvarsbeslut bedömas. Från folkpartiets sida har vi godtagit att försvaret — som utgör en betydande del av den offentliga sektorn — måste få hårdare rationaliseringstryck än tidigare. Vi vill slå vakt om försvarets effekt, om krigsorganisationen och dess kvalitet. Besparingar bör i stället göras inom fredsorganisationen. Vi menar också att effektiviseringar kan göras genom att avvägningen mellan numerär och kvalitet även måste gälla på personområdet. Därav kom vårt tidigare förslag att årligen överföra 2 000 annars värnpliktiga män direkt till civilförsvaret, vilket utöver att ge bättre balans mellan kvalitet och numerär inom militärt försvar också skulle ge civilförsvaret en ytterst välbehövlig föryngring. Jag inser att försvarsministern ännu inte är beredd att godta detta förslag från folkpartiet. Men innan beslut fattas om extraanslag till försvaret är det, som jag ser det, helt nödvändigt att noga granska vilka ytterligare besparingar som kan göras inom den fredstida verksamheten. Det är omvittnat att normer för byggande inom försvaret inte tar hänsyn till om förband är närrekryterade eller inte. Genom att differentiera normer för utrymmen och kvalitet borde det vara möjligt att reducera medelsbehovet inom byggnadsverksamheten i försvaret. Herr talman! Jag vill ta upp ytterligare en fråga. Som jag sagt anser vi det bra med den parlamentariska gruppen som tillsatts. Men det är anmärkningsvärt att försvarsministern i proposition 40 föreslår att försvaret endast skall kompenseras för inflation upp till 4 96 1984. Detta kan visa sig bli ett mycket allvarligt slag för hela tanken på en rationell planering inom försvarsområdet. Missvisande priskompensationssystem har tidigare lett till felaktiga beslut inom detta område. Det var dessa erfarenheter som låg bakom försvarskommitténs förslag och det förhållandet att en mycket bred riksdagsmajoritet i fjol beslöt om ett nytt priskompensationssystem för försvaret. Frågan har också en viktig reell och psykologisk betydelse när det gäller den försvarsanställda personalen. Förbandsindragningar och rationaliseringar innebär självfallet uppoffringar för personalen. De anställda och deras organisationer har likväl ställt upp på besparingar, kanske mer lojalt än personal inom någon annan statlig sektor. Jag tror att en viktig förklaring till detta ligger i att besparingarna i fredsorganisationen har kunnat motiveras mycket klart. Om däremot priskompensationen försvinner som ett rättvisande instrument kan ingen säga vad försvaret reellt får att röra sig med. Då försvinner också den annars tydliga ekonomiska kopplingen mellan krigsorganisation och fredsorganisation. Personalen tar på sig obehaget med indragningar inom fredsorganisationen och finner kanske sedan att den utlovade förbättringen av krigsorganisationen ändå inte sker. Att sedan personalen gjort sådana erfarenheter få dess stöd för ytterligare rationaliseringar kan bli svårt. Jag skulle möjligen kunna godta regeringens avsteg från principerna om priskompensationens roll i försvarets planeringsoch ekonomisystem, om försvarsministern kunde påvisa för mig att försvaret och dess personal på ett verksamt sätt kan påverka den svenska prisutvecklingen. Kan försvarsministern förklara för mig hur försvaret och dess personal skall kunna vidta egna åtgärder som ökar sannolikheten för att inflationstakten i samhället minskar?

Herr talman! Claes Elmstedt har i interpellationen angett att transportrådet nu lär uppmana alla berörda länshuvudmän att ta fram förslag till busstrafik som alternativ till nuvarande trafik på de järnvägslinjer där persontrafiken skall prövas, varefter transportrådet skall göra en egen ekonomisk kalkyl och lämna ärendet åter till huvudmännen för slutgiltigt ställningstagande. Tidsramarna som transportrådet gett huvudmännen uppges vara ytterst pressade. Mot denna bakgrund har Claes Elmstedt frågat mig om jag vill medverka till att transportrådet respekterar riksdagsbeslutet den 5 maj 1983 om beredningen av ärenden om trafiksvaga järnvägslinjer. Enligt 1983 års budgetproposition bör det ankomma på transportrådet att — beroende på hur långt hittillsvarande hantering hunnit — bana för bana ange ett sista datum för resp. huvudmans ställningstagande till persontrafikens framtid på berörda järnvägslinjer. Ställningstaganden från samtliga huvudmäns sida skall föreligga före utgången av år 1984. I en centermotion i riksdagen anfördes erinringar mot denna del av propositionen, bl.a. i fråga om tidsramarna och transportrådets roll. Trafikutskottet avstyrkte bifall till motionen i berörda delar men angav i sitt yttrande att transportrådets uppgift skulle vara av medlande och förmedlan de karaktär. I övrigt hade utskottet — och sedermera riksdagen — inga erinringar mot propositionen. Claes Elmstedt m.fl. hade reserverat sig till förmån för motionen, och reservationen avslogs således. Riksdagsbeslutet är entydigt, och jag kan inte se annat än att transportrådets handlande överensstämmer med riksdagsbeslutet. Riksdagsbeslutet innebär som jag nyss nämnt att en slutlig tidpunkt satts för huvudmännens ställningstaganden till den framtida trafikformen vid de berörda linjerna. Tiden som står till buds för överväganden måste därför användas väl. Erfarenhetsmässigt är det fråga om komplicerade ärenden, där en rad delproblem kan försena hanteringen. Med hänsyn bl.a. härtill har transportrådet redan gett huvudmännen i uppdrag att utarbeta alternativa busstidtabeller. Sådana uppdrag lämnades för vissa nu aktuella linjer redan under 1980. I inget fall har uppdrag lämnats senare än den 1 juli 1983. Transportrådet håller vidare en serie överläggningar på regional nivå, bl.a. i syfte att få till stånd förhandlingar mellan huvudmännen och SJ om de ekonomiska villkoren för fortsatt järnvägstrafik. Mot denna bakgrund anser jag att huvudmännen ges skälig tid för beslutsprocessen och att det finns förutsättningar för ställningstaganden inom den av riksdagen uppställda tidsramen. Som jag redan varit inne på är det i många fall så att frågorna har diskuterats mellan transportrådet, SJ och huvudmännen i flera år. Där borde det därför vara möjligt att komma fram till ett ställningstagande utan ytterligare tidsutdräkt. I de fall förhandlingarna mellan SJ och huvudmännen inte leder till överenskommelser om fortsatt trafik på järnväg skall transportrådet enligt riksdagens beslut se till att en prövning av förhandlingsunderlaget kommer till stånd. Det är nödvändigt med rådrum även för sådan prövning. Det understryker ytterligare behovet av en god framförhållning från transportrådets sida.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

Av svaret framgår att kommunikationsministern anser att länshuvudmännen ges skälig tid för att fatta dessa viktiga beslut. Det anser de inte själva. De känner sig i många fall mycket pressade av transportrådets framfart. Jag antar att det inte är någon nyhet för kommunikationsministern och kommunikationsdepartementet att det förhåller sig på det sättet. Kommunikationsministern anser vidare att transportrådets handlande överensstämmer med riksdagsbeslutet. Det tycker inte jag, eftersom riksdagen var enig — det vill jag gärna understryka — när det gällde att fastställa ett sista datum, den 31 december 1984, då länshuvudmännen skulle ha bestämt sig för hur de ville ha persontrafiken ordnad i sina resp. områden. Det har vi inom centern också ställt oss bakom. Eftersom länshuvudmannaorganisatio nen nu är utbyggd och har kommit i gång i samtliga län, ansåg vi att vi kunde gå med på att fastställa den här tidsramen. Vi betraktar detta som ett överordnat beslut som länshuvudmännen har att hålla sig inom. Det är därför vi reagerar när transportrådet redan nu beordrat in besked från vissa länshuvudmän mer än ett år före det av riksdagen stipulerade sista datumet. Man kan naturligtvis säga, som kommunikationsministern gör i sitt svar, att dessa frågor redan diskuterats under viss tid, men det är ju först efter maj månad i år som reglerna har fastlagts för vad som skall gälla. Då har alltså nya premisser kommit in i bilden, och det medför att nya överväganden kan göras på grundval av dessa. Ett beslut om nedläggning av persontrafiken på vissa banor får omfattande konsekvenser för de bygder som det gäller. Att avveckla viss järnvägstrafik är inte ett beslut vilket som helst. Vi är väl överens om att om man en gång har fattat ett sådant beslut så är trafiken borta. Därför vill man ute i länen ha den beredningstid som erfordras. Det sägs i svaret — det framgick också med all önskvärd tydlighet av riksdagsdebatten i våras — att transportrådets roll skall vara medlande och förmedlande. Jag skulle vilja säga att någon falskare varubeteckning får man nog leta efter. Jag varnade också för detta i debatten här i kammaren den 5 maj. Men från majoritetens sida, dvs. då inte bara från socialdemokraterna häri riksdagen utan även från moderaterna, förfäktade man den uppfattningen att transportrådet skulle vara medlande och förmedlande. Jag har aldrig ett ögonblick trott på att det skulle bli så i verkligheten. Mina farhågor har mer än besannats. Transportrådet går i stället fram som en ångvält. Ute i regionerna känner man sig många gånger mer eller mindre överkörd av denna centrala myndighet. Som en parentes kan jag nämna att vid transportrådets sammanträde några dagar efter riksdagsbeslutet den 5 maj hade man till prövning uppe en järnvägi Skåne. Den socialdemokratiske ledamoten Östrand reserverade sig mot det tempo som man höll i transportrådet och ville att man skulle avvakta ikraftträdandet av den nya handläggningsordning som skulle följa efter beslutet den 5 maj. I denna hans reservation lägger jag in, att han också tycker att transportrådets framfart är för hård och att det inte handlar särskilt mycket om att medla och förmedla. Herr talman! Jag drar mig inte för att säga att transportrådet i många bygder i det här landet har ett grundmurat dåligt rykte. Det har det därför att det handlägger ärendena på ett sådant sätt att de som är berörda reagerar negativt. Rådet kommer med kalkyler av diverse slag som många menar inte är förenliga med verkligheten. Det hela blir inte bättre av att det görs uttalanden i tidningarna. Jag tänker på generaldirektörens uttalanden i Dagens Nyheter i mars i år. En och en halv månad innan riksdagen behandlade denna fråga gick han ut i tidningarna och sade att si och så många mil järnväg skall vi avlöva när det gäller persontrafik. Även om man vet att det finns en bred majoritet i riksdagen för en sådan avlövningspolitik, så är det en nonchalans mot riksdagen att gå ut i förväg på detta sätt och bibringa folk uppfattningen att detta redan är klart. Jag har inte sett några kommentarer från kommunikationsministern med anledning av detta övertramp. Jagi varje fall förstår den oro som finns i många bygder, även om jag är klar över att persontrafiken på en del av dessa banor av allt att döma måste avvecklas och ersättas med något annat. Det är alltså inget halsstarrigt fasthållande på något sätt, utan vi ser detta som en fråga som man får lösa från fall till fall och gå försiktigt fram. Vi medger att man ändå får räkna med en viss nedläggning. Men vad följer sedan på många av de här platserna? Det handlar i alla fall om 200 mil som nu nedläggningsprövas. Även om resandefrekvensen i procent räknat naturligtvis är liten i förhållande till hela landet, så är det en sjättedel av det totala järnvägsnätet som nu nedläggningsprövas i vad avser persontrafik. Och man frågar sig naturligtvis i de här bygderna: Vad kommer sedan? Hur blir det med lastvagnstrafiken? Hur blir det med godset över huvud taget, osv.? Det är rimligt att de följdfrågorna lurar i vassen. Nej, ett lugnare tempo, med beaktande av den tidpunkt för beslut som riksdagen fattade den 5 maj, skulle vara till gagn för utvecklingen. Jag skall inte fördjupa migi de alternativ som vi från centerns sida hade och som riksdagen röstade ned när det gäller ersättning till länshuvudmännen i de fall man valde att ha kvar persontrafiken på järnväg — det har vi diskuterat tidigare. Jag nöjer mig med att konstatera att hade inte riksdagen avvisat vårt förslag, hade länshuvudmännen haft likvärdiga alternativ att välja mellan när man skall ta ställning. Det har man alltså inte nu. Jag skulle vara förvånad om Curt Boström kan anse att det som nu sker är en klok hantering av en samhällsangelägenhet som upplevs som utomordentligt viktig i många bygder i vårt land.

Herr talman! Claes Elmstedt gör gällande att det här skulle ha kommit som en överraskning för länshuvudmännen. Men redan i 1979 års trafikpolitiska beslut fanns en uppräkning av de bandelar som skulle prövas. Jag vet att diskussionerna har pågått ute i regionerna utifrån ett ställningstagande. Enligt det förslag som jag förelade riksdagen skulle länshuvudmännen ges en chans att pröva det här utifrån något bättre förutsättningar, nämligen att man skulle dela på kostnadsansvaret. Staten skulle ta ansvaret för en viss del av kostnaderna, i princip de fasta kostnaderna, medan länshuvudmännen därest de väljer järnväg för persontransport har att svara för de rörliga kostnaderna. Jag kan uppriktigt sagt inte förstå att det kan finnas något enstaka fall där länshuvudmännen kännt sig pressade. Det är möjligt att det är så, men de måste hela tiden ha vetat att de skulle komma att få ta ställning till den här frågan. Det är ingen överraskning på något sätt, utan detta beslut fattades redan 1979. Frågan huruvida riksdagen var enig om sista datum, den 31 december 1984, vill jag säga följande. När det gäller huvudmännens ställningstagande till persontrafikens framtid föreslogs i propositionen att man från transport rådets sida bana för bana anger ett sista datum för ställningstagande. Det är riktigt att centern reserverat sig mot den ordningen, men den reservationen, Claes Elmstedt, avslogs ju av riksdagen. Går man tillbaka och tittar på vad som sades i debatten om detta i riksdagen, kan man konstatera att riksdagens majoritet ställt sig bakom propositionens förslag. Det är väl rätt naturligt, Claes Elmstedt, att man måste ha den här möjligheten till förfogande. Man kan inte bara avvakta tills perioden är slut innan man över huvud taget ger sig in i förhandlingar. Således är det naturligt att transportrådet begär in uppgifter från länshuvudmännen för att kunna påbörja arbetet. Jag kan inte se att det skulle vara något onaturligt eller att det skulle lägga någon speciell press på huvudmännen att begära att de presenterar de olika alternativen till järnvägstrafik där persontrafik skall prövas. Jag är litet grand förvånad över Claes Elmstedts uppfattning om transportrådet. Jag kan hålla med om att det kunde upplevas som rätt olyckligt — i den mån det som stått i tidningarna är riktigt — att transportrådet, innan riksdagen behandlat frågan, gått ut och talat om ”bandelar som man skulle lägga ned”. Det är ingalunda så — det är ju fråga om att pröva trafiken på dessa bandelar. Jag vill peka på en av de åtgärder som vidtogs i samband med detta. Beträffande två bandelar hade vi vid ett tillfälle fått in handlingar, men jag sade att de måste återgå för att länshuvudmännen skulle kunna få fullständigare uppgifter, så att de skulle kunna ta ställning till huruvida persontrafiken på järnväg skulle vara kvar. Jag tror att vi skall akta oss för att driva den här frågan som om vi ställde människor som bor utefter de här linjerna utan möjlighet till kollektivtrafik. Vad det egentligen är fråga om — det är vi också överens om, Claes Elmstedt — är att länshuvudmännen har ansvaret för den lokala och regionala trafiken. Det är då rimligtvis också dessa som har bästa förmågan att avgöra huruvida man i fortsättningen för personbefordran skall använda järnväg, buss eller något annat fortskaffningsmedel när det gäller att garantera en riktig kollektivtrafik för de människor som berörs — och som i det här fallet oftast bor i glesbygd. Jag tycker att det är fel att vi hamnat i en diskussion där man menar att vi socialdemokrater inte vore lika angelägna som andra att se till att människor har fullgod kollektivtrafik, därför att vi ger länshuvudmännen möjligheter att göra bedömningar utifrån sin egen förmåga — för det är vad det handlar om. Jag läste på förmiddagen centerns reservation i samband med riksdagsbehandlingen, där centern också säger att länshuvudmännen självfallet skall ha detta ansvar. Men samtidigt har man tydligen inte fullgott förtroende för länshuvudmännen, för i reservationen räknar man upp en lång rad järnvägssträckor som man säger skall föras över till riksnätet. Det är ett förslag som man avger innan länshuvudmännen över huvud taget getts chans att pröva frågan. En av de banor som i reservationen föreslås överförd till riksnätet är Forshem-Götene-Nossebro. Det är en godsbana, och i det här fallet skulle man alltså ta upp persontrafiken på den smalspåriga godsbana som det är fråga om här. Det är en generositet som får mig att fråga: Har man så att säga bara slagit till utan att över huvud taget reflektera över vad det är fråga om? Jag tycker det är rimligt att länshuvudmännen får arbeta i lugn och ro utan att störas av att vi från riksdagens sida ger oss in i spekulationer. Riksdagen har fattat ett beslut i den här frågan. Til syvende og sidst är det ändå så att om man skulle konstatera att transportrådet inte har lämnat fullgoda uppgifter, då är det en enkel sak att se till att få till stånd kompletteringar. Jag skulle förmoda att de länshuvudmän som eventuellt anser detta vara fallet, om och när ärendet går vidare, med stor sannolikhet påpekar att det är ofullständiga uppgifter som de varit tvungna att ta ställning på när de valt sin kollektivtrafik. Jag utgår också av ett annat skäl från att länshuvudmännen skulle kunna klara den här uppgiften till den 31 december 1984. Jag har faktiskt stor praktisk erfarenhet från ett berört län, och jag vet att man nu ute i landet hoppas att man verkligen får chansen att komma till ett beslut. Risken är i annat fall den att man helt enkelt inte kommer att investera i de bandelar det gäller och så småningom hamna i ett läge där man bara har att konstatera att dessa måste läggas ned. Det är bättre, Claes Elmstedt, att vi kan komma till skott, att vi får veta vilka bandelar som länshuvudmännen anser bör vara kvar och som vi skall satsa på, så att vi på det sättet också kan klara en kollektivtrafik till gagn för människor som är beroende av den, kanske framför allt människor som bor i glesbygd.

Herr talman! Ja, jag delar den uppfattning som kommunikationsministern gav uttryck för allra senast, nämligen att det är viktigt att vi får ett beslut som ger vägledning för dem som har ansvaret för trafiken i de olika länen. Det var mot den bakgrunden som vi gick med på att fastställa tidpunkten den 31 december 1984. Länshuvudmannaorganisationen har fullt utbyggd trätt i kraft först i år. Utbyggnaden har skett successivt, och det är först under 1983 som de sista länen har kommit med. Mot den bakgrunden anser vi det rimligt att man har detta år och nästa år på sig att ordentligt gå igenom hur man vill ha det. Det är också därför som jag reagerar när kommunikationsministern säger att länshuvudmännen skall få arbeta i lugn och ro. Ja visst, det är det som jag tycker att de skall få göra, men det får de ju inte. Det är också därför som jag har interpellerat. De har ju transportrådet över sig både i tid och i otid när det gäller att snabbt lämna besked. De känner sig irriterade och pressade. Jag har inte hittat på att de känner sig pressade, utan jag har från dem som är berörda av det här fått uppgifter härom. Jag vet inte om det finns någon anledning att närmare gå in på de olika förslag som förelåg i våras. Jag sade bara att det förslag som vi lade fram om en viss ersättning till dem som vill ha trafiken kvar på järnväg borde följas, så att de har två likvärdiga alternativ att välja mellan. Enligt min mening har de inte det i dag. Väljer man att ha trafiken kvar på järnväg, får man visserligen järnvägen upprustad, men man får själv svara för driftsunderskottet. Går man däremot över till busstrafik, får man täckning av underskotten under fem år. Jag skulle vilja se de länshuvudmän som menar att de har något att välja mellan här. De allra flesta kommer säkerligen att, antingen de vill det eller ej, få välja alternativet att gå över till landsväg. Det kan säkerligen i vissa fall — jag vill understryka det — vara det riktiga. Jag vill inte på något sätt ge uttryck för halsstarrighet i detta sammanhang. Men jag är tämligen övertygad om att transportrådets sätt att sköta det här ärendet försvårar handläggningen även i de bygder där man kanske annars skulle resonera på ett annat sätt. Det är det som är problemet. Man får helt enkelt ett debattklimat som inte alls är bra. Kommunikationsministern frågade om jag och vi i centern inte har förtroende för länshuvudmännen. Jo visst, det är det vi har, och det var därför som vi var så angelägna om att understryka här i våras att förhandlingarna borde föras mellan SJ och länshuvudmännen och att transportrådet borde lägga sig i dem så litet som möjligt. Det nappade man också på från majoritetens sida. Jag vet inte hur många gånger utskottets ordförande för mig förklarade att det inte fanns någon anledning att hysa oro, eftersom transportrådets roll skulle vara medlande och förmedlande. Jag trodde alltså inte då på detta, och jag tror ännu mindre på det i dag. Bevis för att denna misstro är berättigad har dess värre i alltför stor omfattning kommit fram.

Herr talman! Bara några ord beträffande frågan huruvida länshuvudmännen skulle känna sig pressade. Vad transportrådet har gjort är att det begärt att få in uppgifter på länshuvudmännens förslag till alternativ. Sedan har man lagt upp en tidsram för det fortsatta arbetet. Jag tror att även Claes Elmstedt förstår att det är rätt naturligt att man är tvungen att göra så. Har man fått uppgiften att medla och förmedla, måste man ta tid på sig för att kunna klara sin uppgift inom den tidsram som riksdagen ändå har fastställt. Det råder ju fullständig enighet beträffande tidpunkten den 31 december 1984. Man kan ju inte sitta still och avvakta detta datum innan man tar sig an alla dessa bandelar. I vissa fall är man tvungen att pröva flera bandelar tillsammans för att komma fram till en vettig slutpunkt. Det skulle vara intressant att få exempel på huvudmän som känner den här pressen. Men det får vi kanske diskutera efteråt, för det är måhända inte riktigt att göra det här från talarstolen.

Det måste ju ske i enlighet med den förhandlingsordning som riksdagen har fattat beslut om, och det får inte gå till så att det vilar någon press på dem som har att ta ställning i denna fråga. Den här frågan är så viktig att jag anser detta vara alldeles självklart. När det gäller förhandlingarna förhåller det sig så, Claes Elmstedt, att därest det krävs fortsatta förhandlingar om de ekonomiska förutsättningarna för att fortsätta med järnvägstrafik eller trafik på tåg, skall transportrådet se till att sådana förhandlingar kommer till stånd, men därefter sköts förhandlingarna helt av parterna, dvs. av SJ och länshuvudmännen. I själva förhandlingarna skall transportrådet över huvud taget inte vara med. Detta är också i överensstämmelse med riksdagens beslut om transportrådets medlande och förmedlande roll. Sedan är det en annan sak att man måste ha ett organ som förbereder och hjälper till. Länshuvudmännen kan ju själva anlita andra för att plocka fram uppgifter som skall ligga till grund för ställningstagandena. Jag kan för min del inte tro, förrän jag överbevisas om motsatsen, att transportrådet skulle så till den grad missköta den uppgift som riksdagen har gett det att den kritik som Claes Elmstedt framför i dag från talarstolen skulle kunna vara befogad. Jag tycker förstås att den är rätt anmärkningsvärd och att det krävs bättre bevis för att den är överensstämmande med verkligheten. Det är anmärkningsvärt att man hanterar en fråga som vi alla anser vara så viktig på detta sätt. Från min sida kommer jag givetvis att följa uppläggningen av detta arbete mycket noggrant, det kan jag försäkra Claes Elmstedt.

Herr talman! Jag har riktat skarp kritik mot transportrådet här i dag — det är riktigt — och jag står för den. Den helt övervägande reaktionen man möter är enirritation över det sätt på vilket ärendena hanteras. Likaså underkänner man i allmänhet de beräkningar som görs. Kommunikationsministern sade här att om det är något som är fel är han beredd att ingripa. Jag har noterat det, och det tycker jag är värdefullt. Jag återkommer till vad jag har sagt tidigare om den roll som riksdagen har uttalat att transportrådet skall ha — en medlande och förmedlande uppgift. I allmänhet brukar man ju när man infordrar förslag till en viss tidpunkt ge den som skall framlägga förslagen hela det tidsutrymmet som rådrum. Det gör man alltså inte här. Vi kan naturligtvis diskutera om riksdagsbeslutet skall tolkas si eller så. Regeringen har tolkat det på sitt sätt, med utgångspunkt i budgetpropositionen, och vi har tolkat det på vårt sätt, med hänsyn till att vi anser att tidsgränsen den 31 december 1984 är ett övergripande beslut; intill dess har länshuvudmännen rörelsefrihet. Jag har också noterat att socialdemokrater i transportrådet har velat gå litet försiktigare fram med hänvisning till detta. Av det drar jag slutsatsen att de tolkar riksdagsbeslutet på samma vis som vi.

Skulle det då föreligga färdiga handlingar för ett ställningstagande kan inte jag se det rimliga i att man skulle vänta till den 31 december 1984 innan man tar ställning i frågan. Skulle det vara så, Claes Elmstedt, att en länshuvudman upplever att han inte har haft tillräcklig tid eller tillräckliga sakuppgifter för att ta ställning är det, genom de ställningstaganden som gjorts i riksdagens beslut, möjligt att pröva detta. Så småningom hamnar ärendet ändå på regeringens bord. Regeringen har också att rätta sig efter det riksdagsbeslut som har fattats och som grundar sig på det förslag som regeringen själv har framlagt för riksdagen. Jag kan inte i dag se att det finns några skäl att säga att den här frågan handläggs på ett felaktigt sätt, om det inte är så att det finns några andra skäl än sakliga till att ni från er sida driver den här frågan på det här sättet.
Herr talman! Skälen för att vi vill gå försiktigare fram är helt enkelt att vi vet vad de här banorna och den här trafiken betyder i de här bygderna, som ofta också har andra bekymmer — det är därför vi vill gå försiktigare fram och lämna det tidsutrymme som erfordras. Är det så att det finns länshuvudmän som är klara med ställningstagandena finns det naturligtvis ingen anledning att vänta med hanteringen av ärendet till 1984 års utgång. Men frågan är hur vägen dit ser ut. Det är det vi har reagerat emot. Det är ju inte så att transportrådet hör sig för om det möjligen är så att länshuvudmännen önskar bistånd och hjälp, utan man kommer med klara dekret: Var vänlig kom med förslag till angivet datum! Slutlig ställning skall ha tagits före utgången av november 1983! Det är på det sättet man går till väga, och det är det som vi har reagerat mot. Men jag har alltså noterat att kommunikationsministern säger att han är beredd att ingripa därest verksamheten skulle anta former som inte är acceptabla. Vi får väl se vad det innebär.

Herr talman! Mot bakgrund av den satsning på inlandsbanan som turistled som nu planeras av olika berörda instanser har Sven Henricsson frågat mig om regeringen, med hänsyn till dessa nya omständigheter, är beredd att uppskjuta beslutet om den framtida persontrafiken på bandelarna Arvidsjaur-Jörn, Storuman-Hällnäs och Hoting-Forsmo så att prövningen av trafiken på hela inlandsbanesystemet kan ske i ett sammanhang. Jag har med intresse tagit del av planerna på en satsning på inlandsbanan som turistled. Jag tror emellertid att det ännu är för tidigt att uttala sig om på vilket sätt detta kan komma att påverka trafiken på de tre anslutande bandelarna i övre Norrland. Samtidigt har jag övertygat mig om att transportrådet kommer att beakta denna viktiga aspekt i sin fortsatta beredning av frågan om den framtida persontrafiken på banorna. Även om det är möjligt att det under beredningens gång kan visa sig välbetänkt att söka komma fram till en helhetslösning när det gäller det framtida persontrafikerade järnvägsnätet i övre Norrlands inland, så anser jag det inte lämpligt att nu skjuta upp beredningen beträffande de s.k. tvärbanorna. Jag har i pressen sett uppgifter att man har farhågor för godstrafiken på dessa linjer. Låt mig därför påminna om att det är endast den framtida persontrafiken som nu skall prövas enligt den ordning som riksdagen fastställt och som vi har att hålla oss till. Låt mig erinra om den betydande satsning staten gjort och gör på de berörda linjerna. På bandelen Hoting Forsmo pågår som bekant en omfattande upprustning för utökad godstrafik. I det sysselsättningspaket som regeringen fattade beslut om i mitten av oktober har det satsats medel på förarbeten för rälsbyte på bandelarna Storuman-Hällnäs och Arvidsjaur-Jörn. Givetvis hade vi inte gjort denna satsning om vi inte trott på den framtida godstrafikens livskraft.